Herr talman! Det var mycket som herr Romanus drog in i debatten, men jag skall koncentrera mig på ett par saker, nämligen det som vi huvudsakligen bör debattera i dag. Vi har uttalat oss mot en lag mot könsdiskriminering men jag vet inte att vi i det sammanhanget anfört argumentet att utvecklingen gått så mycket fortare här än i USA. Jag kan faktiskt inte finna något sådant uttalande i betänkandet, men jag kanske har läst det slarvigt. Jag vet inte var herr Romanus har sett det någonstans. Utskottets ledamöter har emellertid haft möjligheter att på ort och ställe studera litet av erfarenheterna av den amerikanska lagstiftningen på detta område. Jag tror inte att någon av utskottets ledamöter — jag vet inte hur folkpartisterna bedömde det — blev så där väldigt övertygade om att det här var någonting för oss att ta efter och så att säga översätta till svenska. Nu säger herr Romanus att vi inte skall översätta den amerikanska lagen, utan att den svenska lagstiftningen skall anpassas efter svenska förhållanden. Han pekar emellertid på huvudlinjerna i den amerikanska lagstiftningen. Vi fick klart för oss att man i USA byggt upp en väldig byråkrati för att bevaka att den här lagen efterlevs. Men enligt amerikanernas egen utsago har man funnit att dessa lagföreskrifter, som en 19 dast förbjuder diskriminering, har haft små eller — som man uttrycker det — endast icke mätbara verkningar när det gäller t.ex. att förändra könsfördelningen på arbetsmarknaden. Man är också i Amerika på det klara med att ett aktivt agerande är det enda sättet att komma någonstans i den här frågan. Vi kunde också konstatera att förhållandena för kvinnorna på arbetsmarknaden i USA är helt andra än i Sverige. Det är inte att förhäva sig när man säger det. De fackliga organisationerna var mycket negativt inställda till att ge kvinnor säte och stämma i de fackliga organisationerna, så att de där kan verka för sina intressen. Så är det ändå inte här. Vi kan komma längre genom att träffa avtal. Vi knyter stora förhoppningar till den nya lagstiftning på arbetsrättens område som kan förväntas inom en nära framtid. Då skall vi kunna göra kraftfullare insatser på detta område. Meningen är att även de anställda skall få inflytande på såväl personalsom anställningsfrågor. När det gäller frioch rättighetsutredningens förslag undrar jag om inte herr Romanus har litet fel. Han säger att lagreglerna riktar sig endast mot statliga arbetsgivare. Det är väl riktigt att utredningens lagförslag i allmänhet inte riktar sig mot förhållandet enskilda emellan, men förslaget om lagstiftning mot könsdiskriminering är ett av de tre undantagen härvidlag.
Herr talman! När man talar om byråkrati i USA, skall man alltid dela med 25 för att få med Sverige jämförbara siffror. Det är bra att hålla i minnet, annars blir uppgifterna lätt vilseledande. Jag är glad över att fru Ludvigsson tar avstånd från den typ av resonemang som går ut på att eftersom vi i Sverige har haft en snabbare utveckling än USA, måste alla åtgärder som man håller på med i USA vara ointressanta för vår del. Jag är tacksam över att fru Ludvigsson inte vill acceptera en sådan argumentering. Jag hörde den senast i söndags när statsrådet Anna-Greta Leijon talade på TCO-dagarna. Om även hon vill avstå från detta resonemang skulle jag bli ännu gladare. De förbud som finns i frioch rättighetsutredningens förslag riktar sig tyvärr endast mot särbestämmelser utfärdade av myndigheter och särbehandling utförd av myndigheter. Frioch rättigheterna gäller över huvud taget inte relationerna mellan privata individer och företag. Därför behövs en särskild lagstiftning. Om det vore som fru Ludvigsson säger, att utredningens förslag skall gälla även privata företag, skulle ingen vara lyckligare än jag, men tyvärr förhåller det sig inte så.
Herr talman! För att det inte skall bli någon feltolkning vill jag läsa innantill på s. 18 och 19 i frioch rättighetsutredningens betänkande. Där står: ”Det skydd som utredningen föreslår för rättigheterna avser i allmänhet den enskildes relation till den offentliga makten, inte förhållandet enskilda emellan.” —-=- Redan nu finns emellertid i RF en rättighetsregel Nr 24 som gäller också enskilda emellan, nämligen bestämmelsen om rätt till fackliga stridsåtgärder. Denna kvarstår i förslaget. Enligt utredningens förslag kommer härtill tre grundlagsbestämmelser som tar sikte också på den civilrättsliga lagstiftningen , nämligen bestämmelserna om skydd för = gor m.m. upphovsrätt och om förbud mot rasdiskriminering och mot könsdiskri

Herr talman! I sitt betänkande bekräftar inrikesutskottet att jämställdhetsfrågorna har tilldragit sig ett allt större intresse i samhällsdebatten, inte minst på arbetslivets område. Det är naturligtvis helt riktigt, eftersom kvinnornas ökade inträde på arbetsmarknaden förstärker de orättvisor som kvinnorna möts av i arbetslivet och som de inte längre tyst vill finna sig i. Redan på arbetsförmedlingen har kvinnorna ett handikapp. Dels räknas de inte ha samma försörjningsplikt som männen även om de är ensamstående — de förutsätts inte heller behöva samma inkomst som en ensamstående man för sitt levnadsbehov — dels har de ofta en sämre yrkesutbildning, vilket minskar valfriheten. Den medelålders generationen av kvinnor saknar i stor utsträckning helt sådan utbildning, och därmed ligger jämställdheten för deras del helt utom räckhåll. Förhoppningen är att de yngre, som i varje fall har en bättre grundutbildning, får en större chans att nå jämlikhetsmålet, men då måste de slippa välja mellan hemarbete och förvärvsarbete, slippa att ta hemmets service som sin naturliga uppgift vid sidan av yrkesarbetet. Detta förutsätter en förändring också av den manliga könsrollen, en lika fördelning av hushållsjobbet på båda parter och en sänkning av den nuvarande dagarbetstiden, som jag vill återkomma till. Skolan har en viktig roll. Även om vi vet att de ojämlikheter som finns inte enbart kan utbildas bort, så är det viktigt att skolan motverkar de traditionella könsrollsattityderna och förbereder elever av båda könen för dubbla vuxenroller, motvekar fördelningen i flickors och pojkars val av ämnen och linjer som sedan leder till könsuppdelad arbetsmarknad med de nackdelar som en sådan medför. Här har den nuvarande skolan misslyckats. Studerar vi ungdomens utbildning och yrkesval, finner vi en minst lika stor uppdelning i manligt och kvinnligt som bland de redan förvärvsarbetande. Den starkaste uppdelningen sker i yrkesskolan, där flickorna utbildar sig för kontor, handel och husliga och vårdande yrken. I samma kurser finns då bara ett fåtal pojkar. Redan i de ämnen i grundskolan som elever har möjlighet att välja finns en kraftig uppdelning, t.ex. i teknisk orientering, där flickorna utgör mindre än 1 96, medan de i familjeoch socialkunskap utgör 91 96. I valet av yrke för den praktiska yrkesorienteringen är könsuppdelningen 21 t.o.m. mer markerad än på arbetsmarknaden. Flickornas val begränsas till ett fåtal yrkesområden. Över 80 96 väljer de typiska kvinnoyrkesområdena, hälsooch sjukvårdsarbete, pedagogiskt arbete, kameralt och kontorsarbete, handel och servicearbeten — detta trots att flickor i genomsnitt har högre avgångsbetyg. Och det gäller flertalet linjer. Om vi inte inom skolan får en ändring i traditionsmönstret vid yrkesutbildning, kommer den könsuppdelade arbetsmarknaden att bestå också i fortsättningen. Många kvinnor, såväl de som återgår till förvärvsarbete efter att ha varit hemma några år som de unga med små barn, önskar ofta ett deltidsarbete. De måste känna sig för om de orkar att sköta både hem och barn och ett arbete utanför hemmet, eftersom de fortfarande har huvudansvaret för både barntillsyn och hemservice. Å andra sidan innebär kanske inkomsten av ett deltidsarbete att man till nöds klarar familjeekonomin. Detta är naturliga och i dag ofrånkomliga synpunkter, men de accepteras inte på hela arbetsmarknaden, speciellt inte inom industrin. Däremot har handeln, servicesektorn, vårdyrkena och andra typiska kvinnoyrkesområden i snabbt ökad takt accepterat deltidsarbete, och så är kvinnorna kvar i ekorrhjulet. Deltidsarbete är inte bara en dålig nödlösning av konflikten mellan hemarbetet och yrkesambitionen, det är också en form som i praktiken konserverar den traditionella rollfördelningen. De deltidsanställda kvinnorna ställs ofta ensamma med hemarbetet och har ingen chans att nå jämställdhet vare sig i familjen eller i arbetslivet. Utöver att kvinnor med deltidsarbete får avstå från den ekonomiska självständighet som är nödvändig för jämlikhet slog redan låginkomstutredningen fast att med deltidsarbete följde låga och osäkra inkomster, dålig anställningstrygghet, sämre eller uteblivna sociala förmåner och dålig facklig aktivitet. Den delrapport som jämställdhetsdelegationens deltidsutredning presenterat och som delvis refereras i betänkandet visar att ingenting har hänt när det gäller deltidsanställdas inkomster eller sysselsättningsförhållanden. Snarare har en ökning skett av deltidsarbetande beroende på att fler kvinnor kommit ut i förvärvsarbetet. Enligt delegationen arbetar drygt 650 000 personer på deltid, och därav är 600 000 kvinnor. Bara 2,4 96 av alla sysselsatta män arbetar deltid mot 36,6 96 av alla sysselsatta kvinnor. I åldersgruppen 25-44 år finns bara 8 000 deltidsarbetande män mot 290 000 kvinnor. Som parentes till detta vill jag säga att det är den ålder då männen gör karriär i sitt yrke; genom deltidsarbetet utestängs kvinnorna från den karriärmöjligheten. 70 96 av deltidsarbetande finns inom fem yrkesområden: kontorsarbete, städning, husligt arbete, hälsooch sjukvårdsarbete samt arbete som affärsbiträde. Av de deltidsarbetande är bara 51 96 fackligt anslutna. 170 000 kvinnor arbetar mindre än 18 timmar per vecka, 150 000 mindre än 16 timmar. Av de 170 000 är bara 21,7 96 fackligt organiserade. Medeltimförtjänsten för deltidsanställda kvinnor är 14:50 kr. 87 000 kvinnor förtjänar mindre än 10 kr. i timmen. Över hälften av de oor — Jämställdhetsfråganiserade, som beräknas till 145 000, har inkomster under 13 kr. i tim = gor m.m. men. Detsamma gäller för 30 96 av de organiserade. 100 000 ligger under inkomstgränsen för ATP. Det är inga uppmuntrande siffror som redovisas i delrapporten. Kommunalarbetareförbundet, som har de flesta deltidsarbetande bland sina medlemmar eller 60 96, har också tillsatt en utredning som beräknas vara klar först till förbundets kongress 1978. Motiveringen är att valfriheten mellan heltidsoch deltidsarbete inte får hanteras så, att det blir ett tvång. Framför allt inom vårdsektorn finns tendenser till deltidsjobb med så kort veckoarbetstid, att de anställda går miste om avtalens sociala förmåner och arbetsmarknadsförsäkringar. Detta har förbundet sökt förhindra, men kollektivavtalens anvisningar om veckoarbetstidens längd är tyvärr bara rekommendationer. Detta är anledningen till att vi i vår motion krävt en lagfäst minimiarbetstid. Vi anser att redan det material som finns är tillräckligt underlag för konkreta åtgärder. Herr Romanus menade att en sådan minimiarbetstid begränsar den enskildes frihet. Men vi hävdar att den kortare arbetstiden i dag innebär många begränsningar för de anställda också när det gäller deras frihet. Många fackliga organisationer står även bakom kravet på en lagfäst minimiarbetstid. Vi anser att de lokala organisationerna skall avgöra de särfall där det kan vara motiverat med en kortare arbetstid än 20 timmar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 4 i betänkandet. Vpk-gruppens representant i inrikesutskottet finns också med bland dem som undertecknat reservationerna 1, 3 och 5. Den första gäller frågan om en parlamentarisk utredning i jämställdhetsfrågor. Vi har vid olika tillfällen påtalat brister i jämställdhetsdelegationens arbete och krävt effektivare grepp från delegationens sida, inte minst på frågor som rör kvinnorna och arbetsmarknaden. Men vi har inte kunnat finna att ytterligare en utredning skulle åstadkomma de förbättringar som är nödvändiga. De representanter med erfarenhet från arbetslivet och från de olika kvinnoorganisationerna som ingår som experter i utredningsarbetet måste ges möjligheter att spela en aktivare roll än hittills. Inriktningen på konkreta åtgärder som snabbt kan ge praktiska resultat finner vi positiv, men den inriktningen måste i fortsättningen ytterligare utnyttjas. Beträffande rätten till ledighet för småbarnsföräldrar delar vi reservanternas uppfattning att en utbyggnad av barnomsorgen nu är den angelägnaste uppgiften inom familjepolitiken. Vår grundsyn på frågan om jämställdhet mellan könen utgår från kravet om allas rätt till arbetets lika villkor och ekonomisk självständighet. Kvinnornas möjlighet att göra sig gällande på arbetsmarknaden hänger starkt samman med barntillsynen och den kollektiva servicen. I båda dessa avseenden behövs snara och 23 konkreta åtgärder. Frågan om barntillsynen har på ett sätt som inger vissa förhoppningar förts fram i förgrunden. Vi ställer oss helt bakom dessa strävanden och vill i det sammanhanget notera den betydelse som en kraftig opinion i daghemsfrågan haft för att frågan fått den aktualitet som den nu har. Men fortfarande är enligt vår mening de preciserade målsättningarna alldeles för blygsamma. Det är nödvändigt att redan nu uttala att utbyggnadstakten måste vara sådan att alla barn garanteras rätt till plats på bra daghem. I en diskussion kring denna punkt blir också frågan om en arbetstidsförkortning aktuell. Vårt parti anser att en förkortning av arbetstiden till sex timmar är en angelägen reform. Som enda parti har vi därför skisserat en plan för hur en sådan förkortning skall kunna genomföras. Allt fler även tunga fackliga organisationer, senast 100 000 statstjänare har anslutit sig till det kravet. Vi vänder oss liksom många andra mot en särlösning för vissa grupper. En särlösning för småbarnsföräldrar skulle inte bara fördröja reformen, den skulle snarast konservera kvinnornas nuvarande svåra situation i hemmet och arbetslivet. På Statsjänstemannaförbundets kongress betonades att sextimmarsdagen inte är en arbetstidsförkortning vilken som helst. Det är den grundläggande förutsättningen för jämställdhet mellan könen i arbetslivet och i hemmet. Så heter det i uttalandet som kongressen antog. I det uttalandet kan vårt parti helt instämma. I TCO:s nya familjepolitiska program ingår också kravet om sex timmars arbetsdag för alla. TCO säger alltså nej till förslaget om sex timmars arbetsdag bara för småbarnsföräldrar. Samma inställning har ansvariga i LO framfört i olika sammanhang. De fackliga organisationerna är helt medvetna om konsekvensen av en särlösning för småbarnsföräldrarna. Det finns ju även andra grupper i arbetslivet för vilka det är lika motiverat med kortare arbetsdag, exempelvis skiftarbetare och arbetare i tunga och hälsovådliga arbeten. Vänsterpartiets krav om en förkortning till sju timmar redan nästa år och till sex timmar 1980 anser vi vara genomförbart. Vi delar också uppfattningen om hur frågan om flexibel arbetstid i fortsättningen skall behandlas. Borde inte den kunna lösas av de lokala parterna, som bäst känner arbetsförhållandena på den egna arbetsplatsen och kan avgöra om det är en positiv åtgärd? Jag ber därför att få instämma i yrkandena om bifall till reservationerna 1, 3 och 5. Men innan jag lämnar talarstolen vill jag gärna ställa en fråga till moderaternas företrädare. Vad menar ni när ni i motionen 1690 kräver fler deltidstjänster med kvalificerade arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn? Gör inte de drygt 260 000 som i dag arbetar deltid i kommuner och landsting ett kvalificerat jobb?

Herr talman! Det är klart att om man förbjuder arbete kortare tid än 20 timmar i veckan begränsar man friheten för de enskilda som vill arbeta kortare tid. Det finns faktiskt sådana människor. Jag har t.o.m. Nr 24 träffat dem. Det kan t.ex. vara en mamma eller pappa som vill vara hemma hos sina barn under veckan för att sedan arbeta lördag eller söndag när den andra föräldern är hemma. De kanske inte kan ordna. I barntillsyn på något annat sätt. Då är de inte hjälpta av någon allmän = Jämställdhetsfrågor välvilja, utan då är deltidsarbete av det här slaget den enda möjligheten = m.m. för den ena föräldern att få en egen inkomst. Men den friheten vill kommunisterna begränsa. Om ni bara hade velat begränsa arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja de anställda, hade ni kunnat formulera ert förslag så att den enskildes frihet hade funnits kvar. Det är litet ologiskt av fru Nordlander att först tala så illa om deltidsarbete, som skulle medföra en negativ situation för den enskilde, men sedan inte vilja vara med om att genomföra en rätt till avkortad arbetstid för småbarnsföräldrarna, något som skulle kunna genomföras omedelbart. Då skulle de kunna få en starkare ställning än nu, då den som inte vill ha heltidsarbete, t.ex. därför att man inte vill att barnet skall vara för länge på daghem, är hänvisad till deltidsarbete om man över huvud taget vill förvärvsarbeta. Nu säger fru Nordlander att kommunisterna vill ha sex timmars arbetsdag genomförd för alla inom fem år och att det kravet går att förverkliga. Ja, jag vet inte riktigt hur ni skall lyckas med det. Det innebär att man skall ta ut mer än den rimligen tänkbara reallönehöjningen i arbetstidsförkortning. Det skall inte bli någon som helst kontant reallönehöjning, och dessutom skall man alltså sänka reallönen. Tror ni verkligen att de anställda är med på det? Eller varifrån skall man annars ta resurserna, om detta skall genomföras på fem år? Vi hade i varje fall fram till för en stund sedan en representant för regeringen närvarande i kammaren, och det vore intressant att höra om regeringen, sedan nu delegationen för arbetstidsfrågor har studerat detta, kan ge ett besked om när man kan genomföra sex timmars arbetsdag för alla. Då kunde vi få ett begrepp om realismen i vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt. Det är vidare inte riktigt, som fru Nordlander sade, att TCO nu har antagit ett program i dessa frågor. Det är ett förslag som har utarbetats av en arbetsgrupp och som nu såvitt jag förstår skall diskuteras ute i organisationen. Att slutligen de lokala parterna skall avgöra om man skall ha flexibel arbetstid eller inte är en självklarhet. Vi har inte föreslagit att man skall införa detta mot personalens vilja. Vad utskottet säger är att när personalen vill ha sådan arbetstid, skall den införas om det är tekniskt möjligt. Men det är den av bl.a. finansdepartementet redovisade negativismen på arbetsgivarhåll som man har velat gardera sig mot. Varför kan ni inte ansluta er till utskottsmajoriteten på den punkten?
Herr talman! När det gäller den förkortade arbetstiden finns det i dag én avtal innebärande begränsningar ned till 20 timmars arbetsvecka, från vilka den lokala fackliga organisationen kan göra undantag. Vad sedan avser sextimmarsdagen kommer en särlösning för småbarnsföräldrar att förstärka den negativa effekten för de deltidsanställda och därmed för kvinnorna, eftersom det är de som deltidsarbetar i dag. Jag vet vidare inte om man har gått ut och frågat de anställda hur de värderar en kortare arbetsdag. Det är möjligt att de kan avstå från en del av lönehöjningen för att få en kortare arbetstid. Om det är två som förvärvsarbetar i en familj, är detta självfallet lättare att acceptera än om det bara är fråga om en försörjare, som det i dag i många fall är.
Herr talman! Om vänsterpartiet kommunisterna lägger fram förslag om ett så snabbt genomförande av förkortad arbetsdag, att det innebär en påtvingad lönesänkning, måste väl ni ha uppfattningen att löntagarna kommer att acceptera detta. Ni kan väl inte begära att andra skall göra en undersökning av hur det förhåller sig med det, utan man får hoppas att ni själva har gjort en sådan. Vårt förslag innebär att den som så vill skall ha rätt att korta av sin arbetstid till sex timmar, men inte att man skall genomföra det för alla i en så snabb takt att det blir en lönesänkning. Vad har ni för underlag när ni säger att löntagarna är beredda att acceptera en sådan utveckling som vpk föreslår? Det skulle vara intressant att höra.
Herr talman! Vi har inte accepterat en lönesänkning för genomförandet av sextimmarsdagen. Det står klart och tydligt angivet i vårt förslag att man skall behålla lönen. Men det kan finnas olika värderingar på skilda områden i detta sammanhang, och det är nog också möjligt i det här fallet.

Herr talman! Tidigare talare har påpekat att de frågor vi nu debatterar redan är diskuterade här i kammaren. Det har också påpekats att intresset för de s.k. jämställdhetsfrågorna har ökat undan för undan. Det visar väl att de här frågorna ligger nära människors liv och vardag och berör djupt kända behov hos många, inte minst unga människor. Det nya i år är, som fru Ludvigsson påpekade, att centern, folkpartiet och moderaterna är eniga om att frågan om en upp till tre år förlängd ledighet för småbarnsföräldrar skall närmare undersökas och förslag läggas fram om möjligt under nästa år. I motionerna från folkpartiet, moderaterna och centerpartiet finns en viss differens, men i utskottet har vi kunnat enas om detta utredningskrav.

Det är handläggningen och beredningen = av hela problemkomplexet, det är lag om könsdiskriminering, det är frågor — Jämställdhetsfrågor om deltid och flextid. De frågorna kommer fru Fredgardh att närmare — m.m. beröra. Jag kommer alltså att huvudsakligen ägna mig åt frågan om ledighet för samåbarnsföräldrar. Som herr Romanus nämnde innehåller ju den frågan två olika sidor: dels den ekonomiska, dels den arbetsrättsliga. Det är den senare i betänkandet som jag kommer att beröra. Man kan dock inte undvika att också komma in på de sociala värderingar som ligger bakom ställningstagandet från vår sida. Rent allmänt är det mycket positivt att så många är så engagerade i den här frågan: politiska partier, fackliga organisationer och ideella organisationer. Trots detta breda engagemang finns fortfarande väldigt många hinder av praktisk och ekonomisk art, men också andra hinder, som måhända är lika svåra att komma över, hinder med anknytning till sedan gammalt ingrodda värderingar. Det märks på yrkesvalet både hos äldre personer och hos unga människor som ännu går i skolan. Det är sedan gammalt typiska yrkesval som ungdomen alltjämt gör. De gamla värderingarna följes av hemarbetets fördelning, som av tradition fått en viss inriktning. Det är ju i hemmet som värderingarna grundas. Fru Nordlander tog upp skolans roll i sammanhanget. Jag vill också understryka skolans roll när det gäller att åstadkomma genombrott i de här gamla värderingarna, så att man får en praktiskt genomförd jämställdhet mellan människor i vårt samhälle. Det finns mer eller mindre medvetna mansroller och kvinnoroller av alla de slag. Det finns otålighet i många sammanhang över dröjsmålet med ändrade värderingar och vi vill naturligtvis alla åstadkomma mera än vad vi hittills har kunnat konstatera har skett. Jag tror det är felaktigt att diskussionen om och målsättningen att åstadkomma bättre jämställdhet tar sikte på att någotdera könet skall överta de traditionella värderingar som är knutna till det andra könet, att kvinnan exempelvis skall överta mannens roller. Mannens roll profileras ofta på det sättet att han är mera tuff och aggressiv, att han har mera av konkurrensmentalitet och tävlingsanda. Den karakteristiken passar sannerligen inte alla män. Här gäller det ju att män och kvinnor möts och finner de roller i samhället och i livet som de känner mest för. Men det går inte att åstadkomma lagstiftning eller andra åtgärder som vänder på de rådande förhållandena över en natt. Det måste växa fram — från hemmen, från skolorna, från våra organisationer — och vi måste hålla diskussionen i gång. Trots att ungdomen fortfarande t.ex. väljer yrke och utbildning ganska traditionellt, tror jag att den ungdomsgeneration som kommer kan göra ett genombrott på det här området. Men då måste vi, som jag sade, 27 börja hemma. Vi måste hålla diskussionen i gång i våra organisationer, och skolorna måste ta in de här frågorna i sina läroplaner. Centern hävdar familjens rätt till valfrihet när det gäller formen för barntillsyn. Vi menar att det inte är samhällets uppgift att rikta familjens värderingar i det här fallet. Det vore fel, om samhället på något artificiellt sätt skulle styra till en viss form av barntillsyn genom att på olika vis missgynna andra former av barntillsyn och barnavård. Samhällets uppgift är, som vi ser den, att förbättra valfriheten när det gäller att få plats på barndaghem eller familjedaghem eller att vårda barnen hemma. Vi reagerar när vi ibland från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll hör, att om vi ger en valfrihet som möjliggör även för familjer med låga inkomster och svag ekonomi att någon av föräldrarna stannar hemma, skulle det bidra till att bevara könsrollerna i samhället, till att diskriminera kvinnan. Vi anser att det är en felaktig syn på den här frågan. Valet av barnens vård och tillsyn bör vara ett privilegium för familjen. Ingenting tyder på annat än att föräldrarna i regel är de bästa vårdarna. Samhället behöver inte hesitera inför att låta föräldrarna ta det direkta ansvaret för vården av sina barn. Dessutom visar mycken forskning på det här området hur viktig föräldrakontakten är för barn när de är riktigt små. Men det är också nödvändigt för föräldrarna — både modern och fadern — att kunna hålla en kontinuerlig, fast kontakt med barnen. När det gäller vård av barn hemma kan man i vårt samhälle, trots många hinder, finna åtskilliga möjligheter till varierade lösningar. En förälder kan stanna hemma i tre år, föräldrarna kan också dela på tiden med hälften var eller på annat sätt som passar dem. Man kan välja halvtid för båda föräldrarna, man kan — vilket tidigare talare varit inne på — möjliggöra sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Man kan välja annan tillsyn, t.ex. i daghem. Det är samhällets uppgift att se till både att det finns barndaghem och att föräldrarna har ekonomiska och andra möjligheter — t.ex. arbetsrättsliga möjligheter — att stanna hemma viss tid men också, och det är inte minst viktigt, att komma tillbaka till arbetsplatsen efter en tids barnavård. Det är en rättighet som många kvinnor inte kan utnyttja i dag. Med de värderingar som råder nu och förmodligen under överskådlig framtid drabbar det många kvinnor. I dag löper särskilt kvinnan risk att stötas ut från arbetslivet genom att hon stannar hemma efter barnafödsel längre tid än sju månader. Det moderna industrisamhället har förändrat åtskilligt av familjens roll. Man talar om kärnfamiljen med dess sammanhållning som den trygga punkten för barnen. Det moderna samhället ger inte familjen samma möjligheter som tidigare. Ändå anser vi från centern att det är viktigt att samhället anpassar sig så att man främjar sammanhållningen inom familjen och främjar kontakterna mellan alla familjemedlemmar. Det finns en stor opinion för valfrihet i fråga om barntillsynen. Det finns också en mycket stor opinion för att någon av föräldrarna skall stanna hemma den första tiden efter barnsbörden. SIFO gjorde en undersökning om detta 1973. Där finner man t.ex. att hela 93 96 anser att ”de flesta förvärvsarbetande småbarnsmammor skulle, om de hade Nr 24 råd, göra några års avbrott i förvärvsarbetet och vara hemma medan barnen är små”. 70 96 anser att ”kvinnor med små barn skall kunna välja mellan att arbeta i hemmet eller ta ett förvärvsarbete och lämna. barnen på daghem”. Jämställdhetsfrågor De som inte tycker om detta kan säga att det är det gamla köns = m.m. rollstänkandet som avspeglar sig i denna värdering. Här ställs ju frågan just om kvinnor. Den lagstiftning som vi nu mycket sent har genomfört —- för att möjliggöra också för männen att vara hemma -— har inte gett så storartade resultat ännu. Men den kan ge bättre resultat om opinionsbildningen fortsätter och förstärkes. Det är inte mindre viktigt för fadern än för modern att ha kontakt med barnen. På frågan om det är nödvändigt att alla kvinnor och män har sysselsättning utanför hemmet svarar bara 29 96 ja. Endast 10 96 tycker att det absolut bör vara så, medan 68 96 inte alls håller med om detta. ”De i hemmen verksamma kvinnorna skulle göra en större samhällsinsats om de var förvärvsarbetande utanför hemmet.” Detta tycker 23 946, och av dem är det bara 6 96 som är absolut säkra på den punkten. 70 96 anser att föräldrar gör en mycket god insats i hemmet jämfört med utanför hemmet. På frågan om att stanna hemma när samhället har löst problemet med barntillsynen i barndaghem och på annat sätt är det bara 12 96 som anser att föräldrarna då kommer att vara ute i förvärvslivet. Hela 84 96 anser att föräldrar nog ändå vill vara hemma och ha kontakt med barnen och vårda dem. Detta visar att det finns en mycket stor opinion, och jag tror att den opinionen är djupt känd. Den är kanske delvis influerad av gamla värderingar, men jag tror att den är influerad ännu mycket mer av den fysiska, psykiska och moraliska verkligheten. En stor fråga är rätten för föräldrar att komma tillbaka till sitt arbete efter att ha varit borta därifrån. F. n. gäller denna rätt inom sju månader. Familjestödsutredningen föreslår en förlängning till åtta månader. Statsanställda har rättighet att vara borta i 18 månader. Man kan nu fråga sig varför en grupp har lyckats förhandla sig till den här rättigheten, som man tydligen har värderat mycket högt. En gång i tiden förhandlade sig statstjänstemännen till rättigheter som inte andra i samhället hade, bl.a. lägre pensionsålder. Vi anser från centern att det inte är fråga om jämställdhet när en grupp har ett privilegium som ingen annan har, t.ex. i det här fallet. Det bör vara en lag som jämställer alla människor och alla familjer oavsett samhällsställning, inkomst och andra förhållanden. Vi föreslår alltså tre års ledighet, och det är samma tidsperiod som vi menar skall gälla för vårdnadsbidraget. Här rör det sig om en prioritering. Centern prioriterar denna fråga. Vi prioriterar, menar vi, familjen och inom familjen barnet. Att jag nu så fokuserar frågan beror på att vi just diskuterar den här saken. Det innebär inte att vi vill gynna den här möjligheten framför 29 möjligheten till plats på barndaghem och familjedaghem eller andra tillsynsformer. Vad vi vill åstadkomma är valfrihet och jämlikhet på området. Någon sådan jämlikhet finns inte i dag, och den genomförda opinionsundersökningen visade att hela 93 926 ansåg att om småbarnsmammor hade råd skulle de stanna hemma. Detta är i stor utsträckning en ekonomisk fråga som vi kan hjälpa till att lösa genom ett vårdnadsbidrag, vilket bör utgöra en fjärdedel av en normallön. Man kan också fråga om samhället har råd med detta. Det är ju en krass fråga — nästan för krass för att tas upp i detta sammanhang, men den måste ändå ställas. Vi menar att samhället har råd med det. Vi får inte heller se det här som en kostnad eller en utgift enbart. Det är en investering i samhället, en investering som bidrar till att anpassa samhället så att det svarar mot människornas djupt kända behov och önskemål. Barntillsyn och barnavård är lika viktigt som någonting annat. Vi har en lag om ledighet för studier, vi ger laglig rätt att återkomma efter ledigheter för politiska och fackliga uppdrag. Det är en rättighet att återkomma till jobbet efter att ha utfört speciella uppdrag på andra områden i samhället. Vi menar att rätten bör vara lika given när det gäller att återkomma till arbetslivet efter tre års vård av barn. Jämlikheten i den här frågan bör vara lika självklar som på alla andra områden. Vi är väl medvetna om att en lagstiftning som ger föräldrar rätt att vara lediga i tre år inte är helt problemfri. Här krävs en översyn och en utredning om vilka förstärkningar och förändringar samhället bör åstadkomma för den som är borta och vad som behöver göras i näringslivet för att skapa möjlighet för föräldrar att vara borta därifrån och sedan återkomma till ett bra jobb som man trivs med. Det kan ju hända att det arbete man hade för tre år sedan eller mera inte finns kvar eller har förändrats så att ens kunskaper inte är helt tillfredsställande. Här har vi då möjligheter att genom utbildning och på annat sätt åstadkomma lösningar. Problemen på området är ju i princip desamma som när det gäller ledighet i andra avseenden — ledigheter som vi redan har lagstiftning om. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till utskottets förslag i alla delar. Herr Romanus hade vänligheten att replikera fru Nordlander. Jag kan därför förkorta mitt inlägg genom att instämma med herr Romanus i det fallet. Jag kan också i allt väsentligt instämma i herr Romanus anförande vad gäller parlamentariskt inslag i jämställdhetsdelegationen och flextid — frågor som fru Fredgardh senare kommer att ta upp.

Herr talman! Det internationella kvinnoåret lider mot sitt slut. Det har varit ett år fyllt av aktiviteter, konferenser och uppmärksamhet runt kvinnornas, och för den delen också männens, ställning i samhället. Jag tror jag vågar hävda att utan kvinnoåret hade vi inte fått den intensiva och välbehövliga debatt vi i dag har om familjepolitiken och om barnens = Nr 24 situation. För oss som haft möjlighet att delta i kvinnoårets olika verksamheter har det varit ett roligt år — och ett år som stimulerar till fortsatta insatser. = I Det gäller nu att i praktisk handling följa upp kvinnoårets vackra paroller, — Jämställdhetsfrågor att inte förtröttas därför att vi inte längre har ett speciellt år som är — m.m. kvinnans. En god start på detta fortsatta arbete vore för socialdemokraterna att ge upp sitt trista motstånd mot oppositionens önskemål om en parlamentarisk kommitté för jämställdhetsfrågor. Ingen missunnar — jag upprepar det, fru Ludvigsson — ingen missunnar socialdemokraterna deras delegation för jämställdhet.

Men vad vi inom oppositionen önskar oss är ett parlamentariskt arbetsinstrument för jämställdhet. Oppositionens män och kvinnor vill i en parlamentarisk utrednings form få bearbeta de många principiella och praktiska frågor som återstår på jämställdhetens väg. Vi vill ha bredast möjliga uppslutning kring jämställdhetsfrågorna, men socialdemokratin föredrar, precis som förra året, att vandra ensam. Skälen till denna inställning inger inte respekt. Nu har vi ju dessutom svart på vitt på, i form av en motion från de tre kvinnoförbundsordförandena, att dessa inte finner sin roll i den s.k. stora delegationen tillräckligt meningsfull. Jag kan här ange en angelägen uppgift, som en parlamentarisk kommitté skulle kunna gripa sig an med, och det är att överväga införandet av en lag mot könsdiskriminering. Sedan den frågan var uppe här i kammaren för ett år sedan har en del hänt. Vi har fått en promemoria om lagstiftning mot könsdiskriminering, och den har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser var negativa. Frioch rättighetsutredningen har föreslagit att i regeringsformen skall tas in en paragraf med förbud mot könsdiskriminerande bestämmelser. Ett programstadgande av innebörd att den offentliga makten skall utövas så att män och kvinnor åtnjuter lika rättigheter föreslås också. Utskottet avstyrker i sin skrivning folkpartiets motion om att förslag till lag mot könsdiskriminering skall föreläggas riksdagen redan i år men håller samtidigt dörren öppen i själva sakfrågan. Det är en skrivning som vi inom moderata samlingspartiet kan biträda. Vi anser inte att den promemoria som presenterats utgör ett tillräckligt underlag för ställningstagande, och vi vill också avvakta remissbehandlingen av frioch rättighetsutredningen. Vid vår partistämma i oktober tillsattes en arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor som bl.a. fick i uppdrag att överväga införandet av en lag mot könsdiskriminering. Det kommer således att finnas anledning att under 1976 ånyo pröva frågan. Vinner vi omröstningen 31 här i kammaren i dag blir den parlamentariska kommittén ett lämpligt forum för en sådan prövning. Jag tror, precis som herr Romanus, att utvecklingen i Norge kan bli av intresse för oss. Arbetsmarknadsfrågor är den del av jämställdhetsproblematiken som inrikesutskottet har anledning att särskilt uppmärksamma. I det betänkande som vi i dag behandlar finns en intressant redogörelse för kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Några överraskningar innehåller den naturligtvis inte. Vi vet att kvinnorna återfinns i ett begränsat antal yrken, att de har de lägsta lönerna, att de i ringa utsträckning innehar befordrade tjänster, att de i stor utsträckning deltidsarbetar. Kvinnorna befinner sig i dag i stor utsträckning på arbetsmarknaden. Deras yrkesfrekvens har stigit mycket snabbt. Av hela antalet sysselsatta på dryga 4 miljoner är 2,3 miljoner män och inte mindre än 1,7 miljoner kvinnor! Men kvinnorna befinner sig på arbetsmarknaden på andra villkor än männen. När kvinnan har begett sig ut på arbetsmarknaden har hon behållit huvudansvaret för hem och familj. Hon har blivit dubbelarbetande. Detta faktum präglar hennes inställning till yrkesval, utbildning, befordringsmöjligheter m.m. Vi måste få ett delat ansvar mellan man och kvinna för hem och familj, och vi måste få en arbetsmarknad som tar hänsyn till att människorna ofta har ett vårdnadsansvar vid sidan av yrkesarbetet, ett ansvar för barn, ett ansvar för anhöriga. Jag ser inrikesutskottets majoritets förslag — både det som gäller rätt till tjänstledighet för småbarnsföräldrar och det som gäller utökad flextid —- som reformer i syfte att bättre anpassa arbetslivet till människornas behov. Förslaget om rätt till tjänstledighet för småbarnsföräldrar syftar till att män och kvinnor med små barn skall ges reell valfrihet och samma möjligheter att behålla kontakten med såväl förvärvslivet som med barnen. För barnen innebär reformen att de antingen kan få ha någon förälder hemma under de första tre åren eller kan få en kortare dag på dagis, något som är oerhört angeläget. Förslaget är till för barnen, för att skapa en större trygghet för dem. Men det är också till för kvinnan, som med rätten till tjänstledighet i bakfickan kanske vågar sig på ett heltidsjobb, och för mannen, som med samma anställningstrygghet kanske vågar sig på att ta föräldraledigt. Vi ser dessa reformer också som ett led i den familjepolitik som vi moderater vill verka för här i riksdagen.

Jag tycker herr Nilsson i Tvärålund hade kloka ord att säga om detta. Socialdemokraterna eftersträvar en familjepolitisk enhetslösning för alla föräldrar och alla barn. Men enhetslösningar fungerar sällan. Vi människor är olika och måste tillåtas vara det, om vi skall ha ett mänskligt samhälle. Jag tror över huvud taget inte på den reglementerade arbetsmarknad som avtecknar sig i den socialdemokratiska diskussionen om sextimmarsdagen. Jag tror mycket mera på den individuella arbetsmarknad som Bertil Rehnberg beskrivit i Fackföreningsrörelsen: ”En individuell förläggning av arbetstiden är för många grupper en förutsättning för att kunna ta ett arbete. Det gäller inte bara deltid eller heltid eller den dagliga arbetstidens förläggning, utan vi måste få vidare möjligheter än nu att arbeta vissa delar av året och att vara borta från arbetslivet vissa år.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 Egentligen kanske hans attack inte förtjänar något svar, men jag skall ändå ge honom ett sådant. Jag är urtrött på att höra denna diskussion om olika herrars kvinnosyn. Hur idiotisk den är tycker jag att Olof Palme väl illustrerade på TCO konferensen i lördags, när han började tala om Henrik VIII:s kvinnosyn och att den borde ifrågasättas. Jag bryr mig inte om herr Palmes kvinnosyn, herr Ahlmarks kvinnosyn, herr Bohmans kvinnosyn eller för den delen herr Romanus kvinnosyn. Det jag uppskattar är att herr Romanus här i kammaren slåss för jämställdheten. Det jag tycker är väsentligt är att partierna och partiledarna för en vettig politik för jämställdheten. Och det, herr Romanus, gör vi inom moderaterna och det gör herr Bohman. Vi arbetar för jämställdheten och vi arbetar för valfriheten — en sant moderat politik eller, för att reta herr Romanus, en sant liberal politik.
Herr talman! Till skillnad från fru af Ugglas tycker jag inte det är betydelselöst vad moderata samlingspartiets ordförande skriver i sin bok.

Om attityderna skall förändras är det också viktigt vad ledande politiker säger och vad de uttrycker i sina böcker — för man får väl utgå från att herr Bohmans bok blir läst och att människor i viss utsträckning tar intryck av den. Herr Bohmans syn är att man felaktigt har fäst för litet avseende vid skillnaderna mellan män och kvinnor som utgångspunkt för politiken på detta område. Jag får väl ändå notera att fru af Ugglas inte solidariserar sig med den uppfattningen? Men jag kan inte komma ifrån tanken att det viktiga inte bara är vilka förslag vi framlägger i riksdagen. När man skall bedöma ett politiskt partis och en politikers insats för jämställdheten måste man också ta hänsyn till vilket bidrag partiet och partiledaren lämnar till förändringen av attityderna i samhället. Jag anser att herr Bohman har lämnat ett bidrag till bakåtsträvandet i stället för till framåtskridandet genom sitt tal om att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor som skall ha betydelse för politiken i framtiden. Anser fru af Ugglas att det är helt betydelselöst vad moderatledaren säger? Eller anser fru af Ugglas att det är ett bidrag till framåtskridandet som herr Bohman har lämnat i sin bok? Eller är det en reaktionär insats?
Herr talman! Vad jag noterar är att det är ett antal garvade yrkespolitiker i folkpartiet som har blivit mest upprörda över vad de har hittat på en sida i herr Bohmans bok. Hur är det med sansen, balansen och toleransen? Jag föredrar praktisk handling framför den verbala kampen när det gäller jämställdheten.
Herr talman! Det är några politiker från folkpartiet som har reagerat offentligt mot det här. Men jag skulle tro att var och en som är anhängare av jämställdhet protesterar i sitt sinne när man läser boken. Det är här inte fråga om att tappa sansen. Vad det gäller är att det inte duger att bara ha vissa ståndpunkter och rösta för dem i riksdagen, utan man måste också ta ansvar för det bidrag man lämnar till opinionsbildningen, om man är ledamot av riksdagen. Det ansvaret anser jag att herr Bohman och därmed också moderata samlingspartiet får ta. Det gäller här ett inlägg i den allmänna debatten som inte för frågan framåt utan snarare håller utvecklingen tillbaka. Om nu moderata samlingspartiets ledare har den här synen kan det ju också befaras att den får prägla även partiets politik. Fru af Ugglas vill väl ändå inte hävda att partiledarens syn på jämställdhetsfrågorna inte har någon som helst effekt på politiken. Jag skulle vilja fråga: Vilken effekt har de uttalanden som herr Bohman har gjort haft på partiets politik? Kanske fru af Ugglas vill berätta det. Vilken slutsats drar man av herr Bohmans tal om att skillnaderna mellan män och kvinnor skall spela större roll i politiken än vad de har gjort hittills?
Herr talman! Jag tycker självfallet den politik som herr Bohman och moderaterna för i jämställdhetsfrågorna är mycket väsentlig. När det gäller herr Bohmans kvinnosyn tycker jag att den är av större intresse för hans fru.

Nr 24 Herr talman! Efter den här trätan mellan herr Romanus och fru af Ugglas kan man kanske förvåna sig över att de tre borgerliga partierna i inrikesutskottet lyckats förena sig när det gäller frågan om rätt till le= = dighet i samband med barnsbörd. Efter en hel del schackrande leda = Jämställdhetsfrågor möterna emellan har man skrivit ihop sig i ett betänkande, där man = m.m. i huvudsak går på centerns motionsförslag. Det förhåller sig nämligen så att de tre partiernas motionskrav ingalunda kan sägas sammanfalla. Trots detta hänvisar man i betänkandet till ”vad i motionerna anförts”. Vad är det då man anfört i dessa motioner? Centern vill ha tre års lagstadgad tjänstledighet och begär förslag därom från regeringen. Moderaterna vill att familjestödsutredningen med förtur skall lägga fram förslag om tjänstledighet under ett år och att man därefter skall kunna få partiell ledighet eller deltid i upp till tre år. Folkpartiet slutligen begär förlängning av den lagstadgade rätten till tjänstledighet i samband med att barn föds, och man vill dela tiden mellan föräldrarna. Något direkt tidskrav har man således icke i folkpartimotionen. Det kanske bör framhållas att det vid 1974 års riksdag förelåg en moderatmotion om en förlängning av tjänstledigheten till ett år. Utskottet uttalade då att ersättningstiden för föräldraförsäkringen och den tid då anställningsskydd åtnjuts bör sammanfalla. Jag konstaterar att folkpartiet och centern nu tydligen gått ifrån denna inställning, som man alltså stod bakom under fjolåret. Utskottet hänvisade förra året vidare till de finansiella konsekvenserna; man uppskattade kostnaden för en förlängning av tiden från sju månader till ett år till ca 800 milj.kr. Det förelåg en moderatreservation, i vilken man hävdade att det inte var nödvändigt att göra frågan om rätt till ledighet beroende av rätten till ekonomisk ersättning från det allmänna. Det tycker jag i ett nötskal ger bilden av hur moderaterna i själ och hjärta ser på frågan om den valfrihet och den jämställdhet som de talar om. Man måste nämligen fråga sig: Vad har den ensamstående föräldern för nytta av en förlängd föräldraledighet, om det inte är sörjt för att hon och barnet har något att försörja sig med under ledigheten? Detsamma gäller naturligtvis också för det unga föräldraparet med låga inkomster. Däremot kan det vara en bra reform för dem som har det så pass väl ordnat ekonomiskt att de inte är beroende av ersättning för förlorad arbetsinkomst. Nu, dvs. ett år efter denna reservation och ett halvt år efter det att den nya moderatreservationen skrevs, har man tydligen föredragit att traska centern snällt i spåren och tala litet vagt om en koppling av rätten till ledighet till tiden för ett föreslaget vårdnadsbidrag. Även folkpartiet traskar snällt med och sammankopplar rätten till föräldraledighet med ett eventuellt vårdnadsbidrag. Samtidigt gör man i den allmänna debatten gällande att man arbetar för jämställdhet mellan könen och att man inte kan vara med på reformer som försämrar för de förvärvsarbetande föräldrarna. Det är faktiskt inte vår sak i inrikesutskottet att behandla vårdnads 5 bidraget. Den frågan har varit uppe under vårriksdagen. Då hade dessa partier olika uppfattningar, och moderaterna gick emot folkpartiet och centern. Sanningen är att ett vårdnadsbidrag knappast kan bli av den storleken att det kompenserar för förlorad arbetsförtjänst. Hur skall då folkpartiet få några män att stanna hemma under någon tid av dessa tre år? Det skiljer nämligen fortfarande väsentligt mellan manliga och kvinnliga löner. Skall pappan i familjen med kanske 50 000 kr. eller mer i årsinkomst eller mamman med 30 000 kr. i årsinkomst stanna hemma och kvittera ut centerns beskattade bidrag på 600 kr. i månaden eller folkpartiets obeskattade på 300 kr.? Det kan inte vara svårt att räkna ut vem som i det fallet blir hemma hos barnet. Den valfrihet man talar så varmt om torde bli obefintlig, i varje fall för männen. Inte heller den relativt välavlönade kvinnan får någon nytta av en sådan reform. Hon kan knappast anse sig kompenserad för ett lönebortfall på 40 000-60 000 kr. eller mer genom ett borgerligt vårdnadsbidrag. Inte heller hon får någon ökad valfrihet att tala om, såvida hon inte är gift med en man med hög inkomst. Ensamstående föräldrar nämnde jag förut liksom de lågavlönade som inte har råd att förlora en enda krona av lönen, eftersom de är beroende av sin fulla inkomst. Valfriheten borde åtminstone folkpartiet ta och fundera på ytterligare i lugn och ro, innan man bestämmer sig för en utökning av föräldraledigheten utan föräldrapenning. Själv kan jag inte förstå att man från borgerligt håll, om man nu vill förlänga föräldraledigheten, inte har kopplat ihop frågan med den föräldraförsäkring som redan finns och som är konstruerad på ett sådant sätt att den ger grundtrygghet till dem som inte har varit ute i förvärvsarbete men också kompensation för förlorad arbetsförtjänst till dem som förvärvsarbetar. Är skälet egentligen så enkelt att det är finansieringsfrågan som spökar? Föräldraförsäkringen finansieras till 75 926 genom socialförsäkringen, och det kanske inte är så trevligt att presentera de miljardbelopp som en så väsentlig utbyggnad av föräldraförsäkringen som upp till tre år skulle innebära. Kanske är det enklare för samtliga borgerliga partier att leka ute i buskarna med ett vårdnadsbidrag utan att redovisa kostnaderna och finansieringen och utan att egentligen vara eniga om hur det skall se ut. Moderaterna kan fortsätta att vara daghemsfientliga och tala om att vårdnadsbidrag bör utgå till dem som ej utnyttjar daghemsplatser. Centern kan tala om sina beskattade bidrag och sina ”småbarnsmammor”, ett uttryck som herr Nilsson i Tvärålund så flitigt använde i debatten. Han talade knappast om några fäder, så man började undra om han över huvud taget anser att de har någon uppgift när det gäller barn och barntillsyn. Folkpartiet kan tala illa om moderaternas och centerns förslag samt hänvisa till de marginaleffekter som skulle uppstå vid beskattningen och orättvisan mot förvärvsarbetande föräldrar. Så hundraprocentigt eniga som ni visar er i detta utskottsbetänkande är ni ju i själva verket inte. Frågan om rätten till föräldraledighet behandlades ingående i famil jepolitiska kommitténs betänkande, som kom 1972. Vi föreslog en ut Nr 24 ökning till åtta månader, och vi byggde det ställningstagandet på att det finns vissa risker med att gå för snabbt fram med en ökning av tiden. Vi menar nämligen att det finns risk för att kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden ytterligare skulle försämras. Om arbetsgivaren redan — Jämställdhetsfrågor när det är fråga om en eventuell anställning kan förutsätta att den sökande = m.m. inom de närmaste åren kommer att vara ledig under lång tid, väljer han säkert en manlig sökande även om denne är mindre meriterad för uppgiften. Vi var på det klara med att skulle vi väsentligt öka ut föräldraledigheten, borde vi också införa ett slags tudelning, så att det inte ensidigt blev mödrarna som stannar hemma. Det stod också klart för oss att skall ledigheten utsträckas så måste i samma mån också föräldraförsäkringen givetvis byggas ut. Vi hade att bedöma huruvida utbyggnaden skulle prioriteras i förhållande till andra familjepolitiska reformer som vi föreslog skulle successivt genomföras under en treårsperiod fram till 1976. BI. a. fastslog vi att den allra angelägnaste uppgiften var att bygga ut samhällets barntillsyn, eftersom det bästa stödet till familjerna är att man kan förvärvsarbeta. Den sjunde månaden i föräldraförsäkringen har redan införts. En åttonde månad har nu föreslagits också av familjestödsutredningen, och på grund av den dåliga utdelning frivilligheten har inneburit när det gäller att också pappan skall ta del av ledighetstiden destineras i det förslaget den sista månaden till fäderna. Vidare föreligger förslag om förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar med delföräldrapenning, också den att utnyttjas av båda föräldrarna. Förslagen har varit ute på remiss, och i. den allmänpolitiska debatten meddelade socialministern att det kommer att framläggas förslag om förlängning av föräldraförsäkringen. Frågan om arbetstidsförkortning och delföräldrapenning blir inom kort föremål för överläggningar med företrädare för arbetstagarorganisationerna. Att i detta sammanhang nu från borgerligt håll komma med krav på nya utredningar får väl anses mycket underligt. Man borde väl först ha tagit del av remissvaren på den utredning som redan föreligger. Man kunde ju då också ha försökt att komma underfund med om remissinstanserna har krävt någon förlängning av föräldraledigheten innan man slänger ut ett så dåligt genomtänkt förslag. Någon linje kan det ju tyckas att även de borgerliga borde kunna hålla sig med. Vi har i reservation 3 klart tagit ställning till att en utbyggnad av samhällets barntillsyn är den reform som bör prioriteras, och vi har med tillfredsställelse noterat en överenskommelse som träffats mellan regeringen och Kommunförbundet och det förslag om finansieringen som kommer att föreläggas riksdagen. Vi har påvisat den snabba ökningen av småbarnsmödrar i förvärvsarbete från 37 96 1965 till 57 96 f.n. De unga kvinnorna har alltså i allt större utsträckning valt att förvärvsarbeta. Kanske vi så småningom, t.ex. när vi har klarat utbyggnaden av barn 37 omsorgen, kan komma att bygga ut föräldraledigheten ytterligare sedan den åttonde månaden tillkommit. Det är ju inte en gång för alla sagt att just åtta månader är idealtiden. Men innan dess behöver vi framför allt se litet mer av en förändrad attityd när det gäller vem som skall ha ansvar för barnen. Det räcker inte med att bara någon procent män stannar hemma någon del av tiden. Då kvarstår ojämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden i lika hög grad som hittills. Det är möjligt att man kan komma fram till att ett år delas mellan föräldrarna. Men då skall man också ta ansvaret för utbyggnaden och finansieringen av föräldraförsäkringen. Låt mig konstatera att en sådan reform givetvis får vägas mot andra reformkrav och andra anspråk. De borgerliga har lättvindigt slingrat sig undan när det gäller kompensationen till föräldrarna, jämställdhetsfrågan, finansiering och prioritering.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
Herr talman! Fru Hörnlund gör stort nummer av att det här förelåg tre olika motioner och att man sedan har lyckats ena sig om en ståndpunkt i utskottet. Men det är väl inget märkvärdigt. Om det finns tre olika partier, är det inte så konstigt att det har väckts tre olika motioner. Nu är det ju så här i riksdagen att inget parti har egen majoritet. Inte ens Gördis Hörnlunds stora parti har egen majoritet. Skall man få igenom något förslag får man vara beredd att jämka sin ståndpunkt i någon utsträckning. Annars blir ju riksdagen fullständigt handlingsförlamad. Det som nu har inträffat är ingenting som gäller bara denna fråga. Jag kant.o.m. dra mig till minnes att det har hänt att Gördis Hörnlunds parti och mitt parti har kommit överens i något ärende, sedan man ömsesidigt har gått ifrån sina utgångspunkter för att få ett konkret resultat. Jag kan förstå att de som var med på den tiden då socialdemokraterna hade egen majoritet i riksdagen har svårt att vänja sig vid det nuvarande förhållandet, men det är en verklighet som ni får acceptera. Det är riktigt, som Gördis Hörnlund konstaterade, att här behandlas bara rätten till tjänstledighet, inte frågan om ersättning för den som utnyttjar sådan rätt. Men ändå handlade en stor del av fru Hörnlunds anförande om den saken. Jag skall inte gå in på det närmare, jag kan bara konstatera att vad vi har tagit ställning för i folkpartiet är att föräldrapenningen för full ledighet skall ökas till att omfatta tolv månader, och att vi har uttalat oss för någon form av vårdnadsbidrag. De olika konstruktioner som varit uppe till diskussion har alla varit av ganska blygsam storlek, just därför att vi känner ansvar också för finansieringen. Då kan man naturligtvis säga: Det där är för litet. Men det gör an tagligen ett något märkligt intryck på de familjer, där den ena föräldern Nr 24 är hemma hos barnen, när socialdemokraterna säger: Folkpartiet har fö Onsdagen den reslagit ett vårdnadsbidrag till er, men det är ingenting värt, det är alldeles 19 november 1975 för litet — och sedan blir socialdemokraternas slutsats att man inte vill LL ge någonting alls. Skulle det vara bättre för de här familjerna? Jämställdhetsfrågor Det finns ju människor som har valt en sådan livsform, att den ena — mm.m. föräldern är hemma hos barnen, utan att det är fråga om några höglönetagare; det är högst vanliga människor. För sådana familjer skulle det föreslagna vårdnadsbidraget inte vara betydelselöst. De uppfattar det som en rättvisesak att även de, med den livsform de har valt, skall få del av samhällets stöd, och inte bara de som har haft turen att få en daghemsplats - som det är i dag. Slutligen vill jag påpeka att det i dag inte är något absolut samband mellan rätten till ledighet och ersättning. De statligt anställda har ju rätt till 18 månaders ledighet och dessutom, om det är praktiskt möjligt, efter denna tid rätt till partiell ledighet utan ersättning. Så som Gördis Hörnlund går på skulle man nästan tänka sig att detta var en nackdel för de statligt anställda. Jag vill därför bara sluta med att fråga: Är Gördis Hörnlund inne på tanken att man skall avskaffa denna rätt för de statligt anställda?
Herr talman! Fru Hörnlund har här staplat svårigheter inför de reformer som vi föreslår i betänkandet, och något annat var väl inte att vänta. Men frågan om vårdnadsersättningen är ju, om jag inte misstar mig, något som skall lösas i vår, och det är väl då frågan får diskuteras och räkningen presenteras. Jag tror ändå att det är många familjer här i landet som uppskattar vårt förslag om vårdnadsersättning. Vidare, fru Hörnlund, vill jag till talet om daghemsfientligheten citera ett kort stycke ur den moderata reservationen i Kommunförbundet: ”Vi anser det nödvändigt att avsevärt öka antalet daghemsoch fritidshemsplatser. För många familjer erbjuder dessa tillsynsformer den bästa lösningen. Särskilt i vissa storstadsområden är behovet av flera dagoch fritidshem klart dokumenterat. Den av oss önskade utbyggnaden underlättas av de nya principer för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun som ingår i överenskommelsen och som vi ansluter oss till. Utbyggnadens takt och omfattning anser vi emellertid vara en fråga för de enskilda kommunerna. Vi avvisar därför en för kommunerna tvingande lagreglering på detta område.”
Herr talman! Fru Hörnlund tyckte att vårt förslag var ett dåligt förslag. Ingen förvånar sig över det; vi känner alla till hennes inställning sedan tidigare. Vi anser inte att det någon tillfredsställande lösning när barnfamiljerna av ekonomiska skäl inte kan välja alternativet att vårda barnen 39 hemma. Den undersökning som har gjorts visar klart att det är framför allt av ekonomiska skäl som många föräldrar inte har möjlighet att själva vårda sina barn. Vår inställning innebär inte att vi på något sätt vill hindra utbyggnaden av daghem — tvärtom. Dessa alternativ behöver inte ställas emot varandra. Vårdnadsbidraget ger möjlighet till valfrihet för dem som av ekonomiska skäl annars inte kan stanna hemma. Vårdnadsbidraget föreslås uppgå till en fjärdedel av en normallön. Det anser också vi vara för litet i dagsläget, men man får ta ett steg i taget. Enligt den undersökning som gjorts värderar föräldrar hemarbetet till ungefär 1600 å 1 700 kr. i månaden. Fru Hörnlund menar att full ekonomisk täckning bör ges när förälder stannar hemma och vårdar sina barn. Enligt vår mening skulle då vården hemma av barn gynnas i alltför stor utsträckning. Det är ändå så att när en förälder stannar hemma och vårdar barn producerar föräldern något mycket väsentligt som också bör vara ATP-grundande. Föräldern gör alltså en insats som hon eller han — jag säger också han, fru Hörnlund — delvis inte skall ha ersättning från samhället för. Det kostar också att ha barn på daghem och ännu är ju inte den kostnaden avdragsgill. Fru Hörnlund frågar varför vi inte kan nöja oss med föräldraförsäkring. Vi anser att den inte är tillräcklig. Där behövs en påbyggnad, och vårdnadsbidraget är avsett att börja när ersättningen från föräldraförsäkringen upphör. Fru Hörnlund frågar också vad som skall hända när räkningen kommer. Det var en fråga som vi i centern alltid fick när det gällde sänkningen av pensionsåldern till 65 år.

Herr talman! Jag hörde att herr Romanus själv erkände att det här var en kompromiss. Han var inte riktigt nöjd med förslaget och de riktlinjer som man vill ge för en utredning. Jag måste fråga: Varför har ni talat om vårdnadsbidrag i detta sammanhang? Och varför har ni inte nämnt ordet föräldrapenning? Det kunde ju ha varit angeläget att även ta med det, om det är så som herr Romanus säger att ni anser att även den reformen bör byggas ut. Det är ju så att de statsanställda på facklig väg skaffat sig en rätt till längre föräldraledighet än andra. Jag vill i detta sammanhang framhålla att varken LO eller TCO krävt en förlängning av föräldraledigheten och den utbyggnad av föräldraförsäkringen som det skulle kräva. Man har i remissvaren nöjt sig med den åttonde månaden som är föreslagen. Jag anser fortfarande att om man skall ha en förlängd ledighet, måste man också få kompensation för förlorad arbetsförtjänst. Annars är en sådan reform ett slag i luften. Den kompensationen vill ni från borgerligt håll inte vara med om att ge. Ni vill bara ha ledigheten, och sedan diskuterar ni en liten hacka som herr Romanus talade om skulle vara bra för ”vanliga familjer”. Nr 24 Vad är det för ”vanliga familjer” herr Romanus talar om? Jag trodde att vi talade om alla barnfamiljer i landet, dvs. alla som har små barn. Om det fanns ett stort intresse från fackförbundens och huvudorga= == nisationernas sida skulle de naturligtvis också ställa krav på en utbyggnad — Jämställdhetsfrågor av föräldraförsäkringen, men det har de inte gjort.

Herr talman! Gördis Hörnlund frågar varför man bara talar om vårdnadsbidrag och inte om föräldrapenning. Men betänkandet handlar ju inte om vare sig det ena eller det andra. Vårdnadsbidraget är nämnt i samband med en tidsangivelse, dvs. man skall överväga den tid som stöd skall utgå, men frågan om vilken stödform som skall väljas behandlas inte, av det enkla skälet att den hör till ett annat utskott. Sedan säger Gördis Hörnlund att vi inte skulle vilja vara med om att ge ett stöd. Det är inte riktigt. Det vill vi visst det, men vi säger att om man inte kan bygga ut stödet helt och hållet på en gång, får man ta det steg för steg. Det är i alla fall bättre än att inte göra någonting åt den saken, vilket ju är socialdemokraternas linje. Gördis Hörnlund säger att det är ett slag i luften att få rätt till tjänstledighet utan ekonomisk kompensation. Nej, det är det verkligen inte. Det är klart att det är bättre om man också får ett ekonomiskt stöd, men det finns ju redan i dag människor som tar sig ledighet för att vara hemma hos sina barn. För dem skulle det inte vara likgiltigt om de fick en rätt att komma tillbaka till sitt arbete efter tre år. Det är inget slag i luften. Är det ett slag i luften att de statsanställda har rätt att komma tillbaka? Jag förstod nu att Gördis Hörnlund i alla fall inte vill avskaffa den rätten för de statsanställda, även om hon tydligen anser att den inte är något värd, eller kanske rent av negativ för dem. De statsanställda som har den här rätten tror jag inte alls ser det så. Då skulle de inte ha skaffat sig den i första omgången. Man har en starkare ställning gentemot arbetsgivaren, genom att man har rätt att kräva att få tillbaka sitt jobb och genom att man också har rätt att få partiell tjänstledighet, kortare arbetsdag, när man är småbarnsförälder. 41 Då är frågan: Varför skall bara staten ge sina anställda denna rätt? Varför skall vi inte ställa samma krav på de enskilda och kommunala arbetsgivarna? Gördis Hörnlund frågar vad jag menar med vanliga familjer. Det var ju Gördis Hörnlund själv som började tala om olika grupper och drog in högavlönade och lågavlönade i olika situationer. Jag anser att för de vanliga familjer som i dag lägger upp sitt liv så, att den ena av föräldrarna stannar hemma hos barnen under en viss tid — jag säger oavsett inkomst, för att det finns både de som har höga inkomster och de som har låga inkomster som gör på det sättet, det känner vi väl bägge till — skulle en sådan här rättighet innebära en starkare ställning i förhållande till arbetsgivaren. Det skulle göra det lättare för de kvinnorna — för det är i huvudsak kvinnor det gäller — att komma tillbaka till sina jobb. De har i dag påtagliga svårigheter att göra det, men många av dem väljer ändå att vara hemma. De skulle alltså få en starkare ställning. Det är därför jag tror att en sådan här rättighet skulle vara till fördel för jämställdheten.
Herr talman! Jag är övertygad om att också fru Hörnlund upplever frågan om jämställdheten som en svår fråga. Det är säkert inte bara jag som upplever den på det sättet. Om det vore så att fru Hörnlund och det socialdemokratiska partiet tyckte att det var en lätt fråga — måhända tar ni för lätt på den — vore väl inte läget sådant att vi varje år behövde diskutera den såsom vi gör. Inte heller behövde väl den diskussionen vara så engagerad i politiska partier och fackliga organisationer. Rätt till tre års ledighet innebär ju att den part i familjen som av tradition och på grund av värderingar som vi alla försöker komma till rätta med stannar hemma kan återvända till sitt arbete. Det är ju en trygghet som vi vill ge den förälder som stannar hemma — vanligtvis kvinnan — som nu ”drabbas” genom att vara hemma. Hon stöts ut från arbetslivet, eftersom hon inte har rätten att komma tillbaka. Samma sak gäller givetvis för mannen. När männen också får rätt att komma tillbaka efter tre år är det möjligt att de i mycket större utsträckning tar ledigt. Om hemarbete inte blir en belastning utan måhända en merit kanske vi får en inbrytning i de gamla värderingar som hindrar jämställdhet på området. Fru Hörnlund säger att LO och facket inte har prioriterat denna fråga. Facket prioriterade inte heller under lång tid en sänkt pensionsålder fastän känslan för den reformen var mycket stark djupt nere i de fackliga organisationerna. Det vet vi inom centerpartiet. Jämställdhetsfrågor vad gäller barntillsyn har en viss likhet med den frågan. Framför allt vill vi genom vårt förslag ge möjligheter för barnfamiljer med begränsade inkomster att välja. Det är mycket lättare att välja för föräldrar som har goda inkomster. Tyvärr är de inte så många och därför finns inte den jämlikhet som vi strävar efter på detta område.
Herr talman! Ja, fru Hörnlund, det vi har sagt i denna kammare — och det upprepar jag gärna — är att vi inte tror att de kommunala daghemmen är det bästa för alla barn. Vi vill således inte att familjepolitiken får den utformningen att alla barn måste vara på daghem, utan vi vill att det skall finnas alternativ, att det skall finnas valfrihet.
Herr talman! Jag skulle först vilja fråga herr Romanus när han talar om att det inte handlar vare sig om det ena eller andra: Varför tog ni då inte upp föräldrapenningen när ni ändå i reservationen har nämnt vårdnadsbidraget? Då hade det ju blivit en jämvikt så att säga. Om man ensidigt i en reservation talar om ett vårdnadsbidrag, kan inte jag förstå att man samtidigt menar att det gäller föräldrapenningen och en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Ni får väl skylla er själva om ni blir missförstådda. Sedan åter till de fackliga organisationerna och till statstjänstemännen. Om de övriga fackorganisationerna ansett att det hade varit en angelägen reform att få en utbyggnad på det här området, hade de väl begärt det i något sammanhang, men det har de faktiskt inte gjort. Sedan till herr Nilsson i Tvärålund. Det är ingen lätt fråga det här med jämställdheten! Det har jag kunnat konstatera många gånger, men jag blev ytterligt beklämd när jag lyssnade till herr Nilsson i Tvärålund i talarstolen. Så verkligt hopplöst som läget skildrades av herr Nilsson i Tvärålund tillåter jag mig att tro att det ändå inte är. Det var ganska avslöjande när herr Nilsson i Tvärålund nästan försade sig, att han ville ge kvinnorna rätten att stanna hemma. Det tycker jag avslöjar hur herr Nilsson i Tvärålund och kanske fler i centerpartiet ser på frågorna om jämställdheten. Till fru af Ugglas har jag inte mycket mer att tillägga. Aldrig i något sammanhang vare sig kommunalt eller statligt har jag varit med om att moderaterna försökt göra någonting för en utbyggnad av barntillsynen, denna angelägna reform som behöver komma.

Herr talman! Det har sina sidor att komma in så här sent i debatten, men det ämne som vi diskuterar i dag har så många aspekter att det ändå kan finnas vissa synpunkter som inte tidigare har framförts. Kvinnoåret lider mot sitt slut, och man måste konstatera att det har betytt en hel del för att föra jämställdhetsfrågorna vidare framåt. Det har skett en intensiv diskussion, och jag vill som en fördel notera att denna diskussion nu har vidgats väsentligt. Vad som tidigare var en ren kvinnosaksdebatt har kommit att gälla samhällsfrågor som i lika hög grad angår män och kvinnor. Även i den världsaktionsplan som FN:s kvinnokonferens i Mexiko antog talas det i inledningens § 16 om att ”nödvändigheten av en för ändring i såväl mannens som kvinnans traditionella roll måste erkännas”. Det är viktigt att peka på dessa saker, därför att samtidigt har attityderna hårdnat mot kvinnorna ute på arbetsmarknaden. Många unga kvinnor talar i dag om hur de när de söker anställning utsättes för närgångna frågor. Man ställer frågor som: Är ni gift? Har ni barn? Planerar ni att skaffa barn? Är ni sammanboende? Har ni ordnad barntillsyn? Det är frågor som aldrig ställes till män i motsvarande situation. Men jämställdheten är en angelägenhet för både män och kvinnor. Den utgör en övergripande målsättning som vi också, hoppas jag, kommer att skriva in i grundlagen, enligt det förslag som har lagts fram av 1973 års frioch rättighetsutredning och som riksdagen skall ta ställning till senare i höst. Jämställdheten angår oss alla. Strävan till jämställdhet finns hos alla partier. Ändå anser regeringen att främjandet av jämställdhet i vårt land är det socialdemokratiska partiets speciella uppgift. Jag syftar på den partipolitiskt ensidiga sammansättning som den svenska jämställdhetsdelegationen har och som skiljer sig från motsvarande organ i våra nordiska grannländer. Det är onekligen en ganska märklig inställning. Fru Ludvigsson talade här om att vi i oppositionen skulle vara tillfredsställda med att tillhöra den s.k. stora delegationen. Jag behöver väl inte erinra om att denna delegation endast är ett rådgivande och diskuterande organ. När det kommer till beslut och handling får vi inte vara med, då är vi ställda helt utanför. Kanske har man litet svårt att förstå det när man som fru Ludvigsson tillhör ett parti som på länge inte har varit i oppositionsställning. Fru Nordlander var också inne på detta. Men hur kan vi, fru Nordlander, förverkliga våra intentioner om jämställdheten, hur goda de än är, när vi inte kan påverka ett beslutsfattande som sker från ensidigt partipolitiska utgångspunkter? För ungefär ett år sedan diskuterades denna fråga i kammaren med anledning av en motion, 1974:25, som lagts fram av företrädare för de tre oppositionspartierna. Inrikesutskottets majoritet hade tillstyrkt den men genom lottens utslag föll förslaget. I sitt uttalande den gången framhöll utskottet det angelägna i att ”utredningsarbetet utförs under parlamentarisk medverkan”. När frågan nu åter tagits upp genom motionen 1975/76: 181 framhåller utskottet att ”skälen för parlamentarisk medverkan kvarstår med oförminskad styrka”. Utskottet biträder motionens yrkande och föreslår att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Jag ber, herr talman, att få instämma i detta och yrkar bifall till inrikesutskottets hemställan under punkten 1. Inför kvinnoåret har frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering tagits upp inom jämställdhetsdelegationen, som dels låtit undersöka de lagar och erfarenheter som finns i andra länder, dels företagit en översyn av svensk lagstiftning. Resultatet har lagts fram i en promemoria, där man dels konstaterar att det i svensk lagstiftning i fråga om jämställdhet endast finns rester kvar av en i dag passerad uppfattning om mäns och Nr 24 kvinnors roller i samhället och i familjen, dels diskuterar hur dessa skönhetsfläckar skall utplånas. En översyn på varje departements sakområde rekommenderas för att rensa ut sådana lagar som omotiverat gäller endast I ena könet. : Jämställdhetsfrågor Beträffande direkt lagstiftning mot könsdiskriminering förs ett utförligt — m.m. resonemang, där man även redogör för erfarenheterna i vissa andra länder. Längst erfarenhet av sådan lagstiftning har man i USA, där dock meningarna om nyttan av en lagstiftning mot könsdiskriminering är delade. Man har t.ex. i USA nödgats bygga upp en omfattande apparat för att kontrollera efterlevnaden av lagarna. Det är ett sätt att skapa en utbyggd byråkrati. Vidare föreligger en betydande eftersläpning i fråga om behandlingen av jämställdhetsärenden. Väntetiden för att ett ärende skall komma upp till avgörande kan enligt uppgift ligga på hela två år. En sak som i viss mån förefaller fftämmande för oss i Sverige är vidare att det i USA är domstolarnas sak att bedöma frågor som hos oss tillkommer politiska organ eller arbetsmarknadens parter att avgöra. Det förekommer också i USA att statliga myndigheter för förhandlingar direkt med arbetsgivare och att överenskommelser träffas utan att de fackliga organisationerna kopplas in. Även den svenska promemorian har remissbehandlats, och praktiskt taget samtliga remissinstanser har avstyrkt eller ställt sig tveksamma till införandet av lag mot könsdiskriminering. Det finns andra vägar att gå. Jag vill främst nämna att det behövs ett fortsatt målmedvetet reformarbete från samhällets sida. En nyckelfråga därvidlag är barnomsorgen. Det är här samhället behöver sätta in sina insatser för att föräldrarna skall kunna fylla sina uppgifter både i familjen och ute i arbetslivet. Givetvis måste riktpunkten här vara barnets bästa, varav följer att samhället måste erbjuda olika möjligheter med tanke på de skilda behov och förutsättningar som finns i familjerna. En fortgående upplysning måste gå jämsides med reformarbetet, och den måste riktas till både män och kvinnor. Den bör sättas in redan i förskolan, fortsätta genom skolan och särskilt beaktas i all yrkesrådgivning. Även föräldrautbildning är nödvändig med tanke på att attityder och värderingar grundlägges på ett tidigt stadium i hemmet och ofta blir avgörande för individens framtida inställning. På detta sätt kan man effektivt påskynda utvecklingen och främja en med verkligheten mera överensstämmande syn på mäns och kvinnors ställning i samhället. Just att ändra attityderna till vad vi vant oss att kalla manligt respektive kvinnligt är en av de viktigaste uppgifterna. Det sker knappast genom en förbudslagstiftning, utan genom positivt handlande. Jämställdhetsprincipen måste ständigt hållas aktuell och vara vägledande på alla områden, inte minst i allt fortsatt lagstiftningsarbete. Tanken att förankra denna princip i grundlagen är riktig, och jag vill instämma i den uppfattning som framförts av 1973 års frioch rättighetsutredning, nämligen att ”grundsatsen om likabehandling kommer till uttryck genom ett pro 45 gramstadgande som anger, att den offentliga makten bör utövas så att alla är lika inför lagen”. Utskottet är inne på liknande tankar i behandlingen av motionen 223 och menar att man under alla omständigheter bör avvakta behandlingen av frioch rättighetsutredningens förslag innan ytterligare lagstiftningsåtgärder initieras. Utskottet avstyrker motionen och jag ber, herr talman, att få ansluta mig till detta yrkande som gäller punkten 2 i utskottets hemställan. För främjande av jämställdheten är sådana åtgärder angelägna som ger möjligheter till deltid och flextid för både manliga och kvinnliga arbetstagare. Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor utreder f. n. de deltidsarbetandes villkor. Utredningen väntas bli klar vid årsskiftet. En delrapport med uppgifter om deltidsanställdas inkomster och sysselsättningsförhållanden har framlagts tidigare i år. Den visar att deltidsarbetet har en mycket stor omfattning. Drygt 650 000 människor arbetar deltid, dvs. har en arbetstid på mindre än 35 timmar i veckan. Av dessa är inte mindre än 600 000 kvinnor. Begränsningen i det kvinnliga yrkesvalet kommer igen även här. Drygt 70 96 återfinns inom yrkesområdena kontorsarbete, städning, husligt arbete, hälsooch sjukvårdsarbete eller som affärsbiträde. Jag skall inte trötta med siffror, men jag kan nämna att ca 40 926 av de anställda inom hälsooch sjukvården är deltidsarbetande. Endast 51 96 av dessa deltidsarbetande kvinnor är emellertid fackligt organiserade. Detta bekräftar, herr talman, vad jag framförde när dessa frågor för ett år sedan diskuterades här i kammaren, nämligen att man från fackets sida hittills i varje fall har visat ett svalt intresse för de deltidsarbetandes fackliga anslutning. Allvarligt är också att 170 000 kvinnor arbetar mindre än 18 timmar per vecka och alltså går miste om åtminstone någon av de sociala förmåner som normalt följer med förvärvsarbete. I fråga om inkomsterna förtjänar att nämnas att 87 000 av de deltidsanställda kvinnorna tjänar under 10 kr. i timmen. Ytterligare en skillnad bör framhållas. Praktiskt taget alla kvinnor som arbetar deltid gör det därför att de skall hinna med att samtidigt klara hushåll och familj. Deltidsarbetande män däremot gör det av andra skäl, bl.a. därför att de önskar få tid för studier och fortbildning. De deltidsarbetande kvinnorna stannar också, vilket bl.a. utredningen om kvinnor i statlig tjänst har visat, på underordnade platser med låg lön. Är det då värt att skapa fler deltidsplatser? Många anser sig behöva deltid. Det har gjorts intervjuer med deltidsarbetande, och här kommer återigen fram en önskan om att kunna förena uppgifterna på det mänskliga planet, dvs. hem och familj, med en yrkesinsats i arbetslivet. Deltidstjänster har förkastats bl.a. därför att de skulle verka konserverande på en föråldrad kvinnoroll, men detta är att se alltför snävt på saken. Vi behöver deltidstjänster, vi behöver det allesammans under någon period av vårt liv. Det gäller både män och kvinnor. Det är när barnen är små och kräver sitt, det är när vi kan vilja vidareutbilda oss men vill behålla en viss kontakt med yrkeslivet eller när vi för vår eko nomis skull anser att vi måste på något sätt stå kvar i yrkeslivet. Vi - Nr 24 behöver det också när åldern börjar göra sig gällande men vi ännu inte vill sätta oss på undantag. Det är samhällets uppgift att då se till att deltidstjänster finns, men det skall vara trygghetsgrundande deltidstjän= I ster inom alla yrkesområden, som riktar sig till både män och kvinnor. — Jämställdhetsfrågor Deltidstjänster bör också finnas på olika kvalifikationsnivå. Mycket kan — m.m. behöva regleras för att detta skall kunna fungera tillfredsställande: semesterbestämmelser måste t.ex. i förhållande till arbetsinsatsens omfattning tillförsäkra deltidsanställda samma rätt till semester eller semesterersättning som heltidsanställda. Samhället bör medverka, men många av dessa frågor är sådana att de bör övervägas och lösas förhandlingsvägen mellan arbetsmarknadens parter. Herr talman! Med tanke på att förutom jämställdhetsdelegationens rapport om deltidsarbete ytterligare en rapport på detta område, nämligen sysselsättningsutredningens första betänkande, kommer inom en nära framtid anser utskottet att de motionsyrkanden som gäller deltidsarbetet inte nu bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr talman, jag instämmer i detta yrkande. En annan åtgärd som jag här skulle vilja säga några ord om är flextiden —- flextid för både manliga och kvinnliga arbetstagare. Viss försöksverksamhet med flextid har pågått så länge som sedan 1972 hos olika myndigheter på den statliga sektorn. En utvärdering har gjorts av användningen av flextid hos myndigheter i kvarteret Garnisonen i Stockholm och den har gett övervägande positiva erfarenheter. Med tanke inte minst på vad flextid kan betyda för föräldrar som måste lämna och hämta barn på daghem vill jag instämma i utskottets åsikt att systemet med flextid avsevärt bör kunna vidgas på den statliga sektorn och även introduceras på nya arbetsplatser. Jag instämmer alltså, herr talman, även i utskottets hemställan under punkten 7 och yrkar bifall till denna.
Herr talman! Fru Fredgardh frågade hur man kan förverkliga våra intentioner. Våra intentioner förändras inte och viljan att förändra ökar inte om det tillsätts en ny utredning. Det är inte det som är avgörande. Sedan sade fru Fredgardh att det är ett svagt intresse från de fackliga organisationerna när det gäller att lösa de olika problemen. Men man måste vända på frågan: Det är de korta arbetstiderna som gör att många inte anser det meningsfullt att tillhöra de fackliga organisationerna, eftersom det inte förändrar deras möjligheter till sociala förmåner om de ansluter sig fackligt. Det förbättrar inte heller situationen att man kräver fler deltidstjänster så länge arbetsköparna tjänar på deltid. De kan rycka och dra i kvinnorna som de behagar, och den korta arbetstiden innebär ofta en högre och intensivare arbetstakt. Arbetsgivarna slipper betala sociala avgifter för många av de deltidsarbetande. Den senaste avtalsrörelsen löste inte det 47 problemet. Fortfarande riskerar man att mista avgångsbidrag, grupplivförsäkring, permitteringslön, avtalsenlig sjukförsäkring, pensioner, ATP och semesterersättning när deltidsarbetet understiger ett visst antal timmar i veckan eller kvartalet. Det påvisas just i jämställdhetsdelegationens delrapport att många arbetar under den gränsen. Det räcker inte enbart med en attitydförändring till de negativa effekterna av deltidsarbete. Det gör inte att man får mindre arbetsbörda, att barnen får mer kontakt med sina föräldrar. Det är bara genom förkortning av arbetsdagen för alla som det problemet kan lösas. Först om både män och kvinnor får rätt att arbeta och rätt att ha barn kan man solidariskt dela på ansvaret i yrkeslivet och för hem och barn.
Herr talman! Facket har ett svalt intresse för de deltidsanställda. Jag har själv varit i kontakt med arbetsplatser med många deltidsanställda kvinnor, där man har sagt till mig att man praktiskt taget aldrig har sett till en facklig representant. Ingen har alltså från facket intresserat sig för dessa kvinnors situation och velat få dem med i facket, så att man kunnat ta upp deras problem. Jag menar att de fackliga organisationerna har en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet. Man skall inte bara lämna människor i sticket på detta sätt. Jag vidhåller att deltidstjänster för många kan vara av stor betydelse. Man kan behöva en sådan tjänst vid olika tillfällen i sitt liv. Men vi måste se till — och det är samhällets skyldighet att medverka till detta — att det blir trygghet i anställningsförhållandena för de deltidsarbetande. Hur detta i detalj skall lösas kan jag inte ge ett recept på här i dag, men jag anser att det är ett mål som man måste sträva efter. Givetvis är det utomordentligt om vi kan nå fram till en avkortad arbetstid på t.ex. sex timmar, men vi är inte där, och det är starkt motstånd mot detta t.o.m. när det gäller småbarnsföräldrar. Då bör vi inte kasta ut barnet med badvattnet utan försöka göra deltidstjänsterna tryggare för de män och kvinnor i olika åldrar, med och utan barn, som verkligen behöver dem.
Herr talman! Det är helt klart att de fackliga organisationerna inte når ut överallt, men det är ju ändå ett anmärkningsvärt förhållande att intresset för den fackliga organisationen förändras så snart det gäller deltidstjänster på minst 20 timmar. Drygt hälften av dem som har en sådan mer omfattande deltidstjänstgöring är fackligt anslutna. Men det krävs initiativ också från den andra sidan, så att det inte bara inrättas deltidstjänster med så kort tjänstgöring att det blir helt meningslöst att tillhöra den fackliga organisationen. Den deltidsarbetande får då bara betala en kontingent utan att man kan driva hans krav. Vi önskar inte en sådan utveckling, utan vi kräver en minimiarbetstid för att det skall bli meningsfullt att arbeta.
Herr talman! Fru Nordlander säger att facket inte kan nå ut överallt. Mig veterligt har de fackliga organisationerna betydande resurser, och de skulle mycket väl orka med denna uppgift. Vidare, fru Nordlander, kan jag inte hålla med om att det fackliga intresset är beroende av ar — Jämställdhetsfråbetstidens längd. gor m.m.

Herr talman! Även om jag inte torde ha så mycket nytt att tillföra debatten, måste jag ta kammarens tid i anspråk under några minuter. Utskottet behandlar i sitt betänkande jämställdhetsfrågor och därmed sammanhängande arbetsmarknadsfrågor. De senare, som gäller t.ex. flextid och deltidsledighet för barntillsyn, hänger intimt samman med och är en väsentlig del av familjepolitiken. Därför är det ganska naturligt att debatten i dag kommit att kretsa kring och till stor del avse familjepolitiska frågor. Arbetsmarknaden består inte, som man ofta får ett intryck av när man lyssnar på debatter, bara av den offentliga sektorn och det fria näringslivet. Den består också av hemarbete, något som ofta glöms bort. Arbetet i hemmet är lika värdefullt, lika viktigt och lika angeläget som — för att inte säga mer angeläget än — vilket annat arbete som helst inom den offentliga sektorn eller det fria näringslivet. Vårdarbete inom hemmet erkänns dock inte på det sätt som borde ske. Men så snart detta arbete utförs utanför hemmet blir det i högsta grad samhällsnyttigt. Arbetet i hemmet måste tillmätas samma ekonomiska värde som arbetet utanför hemmet oberoende av om det är mannen eller kvinnan som utför detta arbete. Herr talman! Låt mig sedan kommentera något av det som sagts i dag. Jag vill börja med fru Hörnlund, vilken som vanligt agerade enligt principen ”att söndra är att härska”. Detta gick igenom hela hennes anförande. Hon anklagade vidare moderata samlingspartiet för att inte ha något intresse av daghemsplatser och en utbyggnad av dessa. Fru af Ugglas har redan bemött fru Hörnlunds fråga, men jag måste ändå med anledning av den säga att det inom många kommuner pågår en väsentlig utbyggnad av denna barntillsyn. Det gäller borgerligt styrda kommuner lika väl som andra kommuner, och moderata samlingspartiet står helt bakom dessa strävanden. Låt mig bara nämna det borgerligt styrda Göteborg som satsar hårt på denna utbyggnad. Fru Hörnlund nämnde också de ensamma föräldrarna. Hon talade mest om ensamma kvinnor, men låt oss i stället säga ensamma föräldrar, män eller kvinnor, som har hand om barn. Fru Hörnlund frågade: Hur skulle det bli med deras valfrihet? Ja, hur är det med deras valfrihet i dag? De har inte ett dugg valfrihet! I dag är de tvingade ut på arbetsmarknaden för att skaffa sig inkomster. Om de däremot skulle få de möjligheter som utskottet här föreslår i fråga om ledighet, sammankopplad med vårdnadsersättning, skulle de nå en betydligt högre grad av valfrihet än vad 49 de har i dag. Det måste ändå vara så att en av föräldrarnas viktigaste arbetsuppgifter är att vårda och uppfostra barnen. Ekonomiska och arbetsmässiga skäl får inte tvinga dem ut på arbetsmarknaden och därmed också tvinga dem att ordna barntillsynen utanför hemmet, utan de skall ha sådan möjlighet att välja att en av dem kan stanna hemma för att ta hand om barntillsynen. De skall ha möjlighet att välja barndaghemmet, om det är det bästa för dem, och de skall ha möjlighet att välja familjedaghemmet, om de föredrar det. De åtgärder som utskottet här föreslår syftar till att skapa dessa möjligheter. Det innebär rätt till ledighet intill dess barnet fyllt tre år. I vår motion har vi nöjt oss med partiell sådan ledighet och föreslagit ökad möjlighet till deltid och till flextid, något som också — genom arbetsfördelning inom hemmet — kan skapa möjligheter för en av föräldrarna att vara hemma och ta hand om barnen. Ett par ord om lag mot könsdiskriminering! Som tidigare framhållits hade utskottet tillfälle att besöka USA under den gångna sommaren och där få viss information om och även erfarenheter av hur den lagen verkar i USA. Det var en kortfattad sådan information, det skall jag gärna erkänna. Några detaljer kan jag inte redogöra för eller gå in på, men om en sak tror jag uppfattningen bland utskottets ledamöter var samstämmig, och det var — vilket också har sagts tidigare — att vi här i Sverige har nått betydligt längre på dessa områden än vad man har gjort i USA med lagstiftning. Problemen att övervaka lagen framstod som mycket stora, och det hade skapats en omfattande byråkrati för detta. Vinsterna och framstegen som redovisades var också små. — Jag anför inte detta därför att jag skulle vara motståndare till en sådan lagstiftning, utan jag gör det därför att jag inte tror att man får göra sig skyldig till missuppfattningen att om vi bara får en sådan lag har vi klarat alla dessa problem. Så är det inte. Herr talman! Fru af Ugglas har redan kommenterat herr Romanus angrepp på Gösta Bohman. Jag skall inte på något sätt gå in i sakdiskussion med herr Romanus. Vad jag däremot måste konstatera är att så snart en folkpartistisk talare här i riksdagen eller ute i landet uppträder måste han tydligen angripa moderata samlingspartiets ledare Gösta Bohman, oberoende av vad som diskuteras! Jag beklagar denna aggressivitet från folkpartiet och vill erinra herr Romanus om att denna folkpartiets nya linje — eller taktik, eller hur jag skall rubricera det — inte står i överensstämmelse med majoritetens uppfattning inom herr Romanus eget parti. Låt mig sedan svara fru Nordlander. Hon frågade, om inte moderata samlingspartiet betraktade deltidstjänsterna inom kommuner och landsting som kvalificerade arbetsuppgifter.

Onsdagen den
Herr talman! Det är sannerligen inte någon nyhet att vi liberaler för — Jämställdhetsfråsöker dra upp en klar gränslinje mot den konservativa syn på jämställd — gor m.m. hetsfrågorna som herr Bohman representerar. Det har i varje fall jag varit noga med så länge jag har sysslat med de här frågorna. Orsaken till att jag tog upp den här frågan i dag var att jag ville understryka att det inte räcker att bara ta ståndpunkter i konkreta sakfrågor här i riksdagen, utan man får också ta ansvar för vilket bidrag man lämnar till opinionsbildningen. Det svåra här är ju att få bort könsfördomarna, att ändra attityderna helt enkelt. Om man då är en inflytelserik person som en partiledare och ger ut en bok där man ägnar mycket utrymme åt att tala om att det är stora skillnader mellan män och kvinnor och att de stora skillnaderna beaktats för litet i politiken på senare år, då får man räkna med kritik från dem som har en motsatt uppfattning. Vår utgångspunkt är att det är stora skillnader mellan individer, och de är viktigare än de genomsnittliga skillnaderna mellan å ena sidan män och å andra sidan kvinnor när det gäller sådant som har betydelse för arbetslivet, arbetsfördelningen i hemmen och samhällslivet i övrigt. Jag har fått veta att herr Bohman i Dagens eko har sagt att man inte skall slå ned på spontana inlägg och formuleringar. Men detta är inte något oöverlagt spontant utan det är vad som står i den bok herr Bohman givit ut. Det får man väl utgå ifrån representerar hans genomtänkta uppfattning. Jag tror inte att herr Oskarson behöver oroa sig; det är en fullt enig uppslutning inom folkpartiet bakom linjen att sådant konservativt tal i jämlikhetsfrågorna skall vi ta avstånd från och det skall vi göra just när de diskuteras här i riksdagen.

Herr talman! I motionen 1698 av mig och herr Olsson i Kil hemställer vi att regeringen skall ta initiativ till att regler för meritvärdering av barnavårdande tjänstgöring i hemmet skall utformas. Det är alltså en litet annan vinkling på jämställdhetsproblemet. Orsaken till motionen är att de som under några år stannar hemma och tar hand om sina minderåriga barn när de återvänder ut i förvärvslivet oftast kommer i underläge i konkurrensen om tjänster. Eftersom det i de allra flesta fall är kvinnan som blir i hemmet och vårdar barnen är det kvinnan som blir diskriminerad. Hon har mer sällan möjligheter att nå sina manliga kollegers positioner. T. o. m. i de fall där vård av egna eller andras barn räknas som merit vid intagningen till utbildning för viss tiänst är det när man kommer ut i förvärvslivet tjänstemässigt förlorade år att stanna hemma och vårda sina barn. Jag kan ta ett exempel från levande livet. Är man t.ex. kommunaldagvårdare, kan det vara meriterande när man 31 söker en annan tjänst. Men om man stannar hemma och sköter sina egna barn, precis lika många till antalet, har det inget som helst meritvärde när man söker en annan tjänst. Man kan ha samma utbildning, man har samma arbete, man är bara mamma eller pappa, och det värderas inte. Det är inte konstigt att många är missnöjda och tycker att detta är orättvist. Det är riktigt som utskottet påpekar att meritvärdering i samband med vård av barn i hemmet tagits upp av utredningen om kvinnor i statlig tjänst. Man förordar i den att tillämpningen av de statliga befordringsgrunderna skall ses över och att man bör pröva om inte tillsyn av minderårigt barn bör tillmätas meritvärde. Det är bra. Jag hoppas att översynen leder till positiva förslag och att man då inte förbiser att samma sak bör göras när det gäller tjänster i kommuner och landsting. I fråga om enskild tjänst på den allmänna arbetsmarknaden anser utskottet att det bör ankomma på arbetsmarknadens parter att lösa den frågan. Jag är ense med utskottet även därvidlag. Jag hade inte tänkt mig någon lagstiftning; frågan torde få lösas avtalsvägen. Men vad jag saknar i utskottets skrivning är en viljeyttring, förmedlad i en uttalad rekommendation att man vid tjänstetillsättning bör ta hänsyn till att den som under en begränsad tid vårdar sina barn inte har samma möjligheter till befordran som den som utan avbrott fullgör sin tjänstgöring inom viss verksamhet. Jag tror att småbarnsföräldrarnas ställning på arbetsmarknaden skulle stärkas på detta sätt. Jag tror också att vård av egna barn i hemmet skulle få en rättmätig värdering — eller åtminstone en bättre värdering än i dag. Samtidigt skulle helt säkert attityden till värdet av barnavård ändras, och därmed torde fädernas vilja att ta sin del av det barnavårdande ansvaret ökas. Det kunde alltså få en långtgående effekt på arbetsfördelningen i hemmen. Utskottet har skrivit positivt, det erkänner jag, även om jag som motionär naturligtvis hade önskat en ännu kraftigare skrivning. Jag har, herr talman, i fråga om denna punkt inget annat yrkande än om bifall till utskottets skrivning. Men när det gäller lagstiftning mot könsdiskriminering måste jag säga att i motsats till herr Oskarson, som talade nyss, är jag inte av den meningen att vi har kommit så långt i Sverige när det gäller jämställdhet mellan könen att det därför inte skulle behövas någon lagstiftning. Samtidigt som jag instämmer i alla de motiveringar för genomförande av en lagstiftning som herr Romanus har anfört yrkar jag bifall till reservationen 2, som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall något beröra reservationerna 4 och 5. För att börja med reservationen 5 vill jag framhålla att utskottsmajoriteten där föreslår att vad utskottet med anledning av motionerna anfört om ökad användning av flexibel arbetstid bör ges regeringen till känna. Jag vill klart fastslå att vi reservanter har den bestämda uppfattningen = Nr 24 att frågor om arbetstid och andra frågor som berör förhållandena på ar Onsdagen den betsplatserna skall lösas av parterna på arbetsmarknaden. Kan de inte 19 november 1975 lösas av parterna, får man göra som man gjort när det gäller den ar» betsrättslagstiftning som vi har beslutat om i snabb takt, och därmed Jämställdhetsfråstödja arbetstagarna. Initiativet till detta måste dock alltid komma från — gor m.m. de anställda. Men i det här fallet finns det ingen som helst anledning för riksdagen att över huvud taget agera på något sätt. När det gäller frågan om arbetstiden är nämligen förhandlingar i gång, och försöksverksamheten har en bred uppläggning. Jag kan nämna att förutom i Garnisonen, där 3 500 tjänstemän är inblandade, finns det försöksverksamhet i länsstyrelsen i Kalmar län, länsstyrelsen i Västernorrlands län, lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi, postdirektionen i södra distriktet, riksrevisionsverket, överlantmätarmyndigheten i Västernorrlands län, länsstyrelsen i Malmöhus län, överlantmätarmyndigheten i Malmöhus län, laboratoriet för klinisk fältforskning vid Karolinska institutet och arbetsmarknadsstyrelsen. I sammanhanget kan också nämnas att parterna har kommit överens om att detta är en lämplig försöksverksamhet och att den skulle ha avslutats under hösten 1975. Men man har inom arbetsgrupperna ansett att den bör utsträckas till någon gång under 1976. Därefter är det meningen att man skall skriva in frågan om flexibel arbetstid i nuvarande arbetstidsavtal. Att i det läget gå in från riksdagens sida är en något ovanlig åtgärd. Dessutom är det litet förunderligt i skrivningen. Man talar om att man skall ge regeringen till känna. Men vad är det man skall ge regeringen till känna? Är det att det arbete som pågår är bra eller vill man påpeka att det finns motioner i det här ärendet, eller vad är det man vill? Alla är tydligen ändå överens — och det finns också med i utskottets skrivning — att de här frågorna skall lösas av parterna. Upplysningsvis kan också sägas att det finns en arbetsgrupp för flexfrågor där både Statsanställdas förbund, TCO, SACO och SR ingår. Där finns också representanter från finansdepartementet och avtalsverket. Herr Romanus sade att det var en negativ inställning från statsmakterna när det gäller dessa frågor. Men det är ändå inte mer negativt än att man har en arbetsgrupp som arbetar för att lösa frågan. Därmed faller hans resonemang platt till marken. Förutom de myndigheter som jag har räknat upp är ytterligare ett tiotal intresserade för att prova flexibel arbetstid. Allt detta som jag nu anfört visar, att den regeringsskrivelse som man ifrån borgerligt håll avser att skicka verkligen måste vara ett tomt slag i luften. Jag ber därmed att få yrka bifall till reservationen 5. När det gäller reservationen 4 krävs lagfäst minimiarbetstid om 20 timmar i veckan. Jag vill här helt kort hänvisa till utskottets argumentation. Vad jag sagt om reservation 5 är också i och för sig giltigt för reservation 4. 53 Jag skulle vilja ställa en fråga. Tror inte vpk att den fackliga rörelsens styrka räcker till att klara av dessa frågor? Att borgarna inte gör det och dessutom inte har klart för sig vad som tillkommer arbetsmarknadens parter att lösa har klart framgått av majoritetsskrivningen om flextiden. Jag yrkar bifall till utskottets skrivning i denna del. Till slut vill jag bara ta upp ett litet resonemang. Det var närmast fru Fredgardh som diskuterade fackets insatser för de deltidsanställda. Jag kan här ånyo hänvisa till vad utskottet skriver. Litet förunderligt är ändå resonemanget om att facket inte intresserar sig för deltidsanställda. Facket skulle inte sakna resurser. Jag tror inte att fru Fredgardh vet vad en fackförening är för någonting. En fackförening består av medlemmar som tillvaratar sina intressen. I detta fall har det också framkommit att det finns statistik som säger att 50 96 av de deltidsanställda finns med i fackliga organisationer. Det är klart att det borde vara 100 96. Men det måste också vara de deltidsanställa som ser till att man ansluter sig till fackliga organisationer. Beträffande den rent sociala biten håller dessa frågor på att lösas i de utredningar som finns uppräknade i inrikesutskottets betänkande.
Herr talman! Det är ju ändå så, herr Ulander, att när man den fackliga vägen inte når de resultat man vill kräver man en lagstiftning. Det har vi gjort i detta fall. Man har ju inte nått längre avtalsvägen än till en rekommendation som arbetsköparna helt struntar i. Man struntar i den så länge man anser att en kortare arbetstid är vinstgivande. Det är det man måste sätta stoppa för.
Herr talman! Herr Ulander säger att han egentligen inte riktigt förstår vad utskottet skriver här. Vad jag kan förstå är herr Ulander och utskottet i sak ense om att man skall öka möjligheterna till flextider eftersom det är en riktig åtgärd. Det vill också motionärerna och det är det utskottet också understryker. Sedan säger herr Ulander att jag tydligen inte vet vad en fackförening är. Jag har, om jag tänker efter, i 40 år varit fackligt ansluten. Jag har själv varit klubbordförande på min redaktion och jag har varit med om att slåss för fackliga rättigheter inom mitt fack. Men inom mitt område har vi väl kanske varit litet lyckligare lottade än de kvinnor som jag här har talat för, alltså de deltidsarbetande kvinnorna, som de fackliga organisationerna hittills tyvärr har visat ett mycket svagt intresse för. Om det är så, herr Ulander, att facket nu har upptäckt att här finns människor som man måste intressera sig för, så har ni min fulla välsignelse. Det är bara bra.
Nr 24 Herr talman! Jag är inte riktigt på det klara med vad det är som skiljer vpk-motionen från utskottets skrivning. Här vill man garantera 20 timmar i veckan för de deltidsarbetande, men det viktiga är naturligtvis de bitar om vilka utredning nu pågår, dvs. hur man oavsett deltidsarbetets längd Jämställdhetsfråskall kunna klara de sociala förmånerna för de deltidsarbetande. gor m.m. Vad sedan gäller fru Fredgardh är det bra att hon har varit fackligt ansluten i 40 år, men då måste hon rimligtvis också ha klart för sig att det inte är någon där ovan som sköter om de bitarna, utan det är de anställda själva som så att säga är fackföreningen. Och de resurser som man har inom fackföreningen kommer från de anställda själva.
Herr talman! Jag vet, herr Ulander, vad det vill säga att försöka få med alla i en facklig organisation. Jag vet också att fackets styrka är beroende av en hundraprocentig anslutning. När vi startade vårt fackliga arbete i Journalistförbundet hade inte vi heller så stora resurser, men vi inriktade oss från början på att få med alla. Och vi visste och vet alltjämt att det är rätt som den gamle fadern sade om risknippan, att om man delar den kan man bryta varenda kvist, men håller man knippan samman så ger det styrka.

Herr talman! Nu när allt fler människor förvärvsarbetar eller ställer krav på arbete har också frågan om förändringar på en rad andra samhällsområden aktualiserats. Dit hör givetvis kravet på att samhällets barntillsyn måste byggas ut. I den debatten gör sig även kvalitetssynpunkter alltmer gällande. Arbetstidsförkortningen har kommit att konkretiseras, bl.a. i förhållande till problemen med de flesta kvinnors ställning i arbetslivet. Den traditionella bostadspolitiken kritiseras utifrån sin fastlåsthet i ett familjemönster med en vuxen människa hemma. På utbildningssidan ställs allt starkare krav på åtgärder mot förlegade könsroller och mot ett könsbundet yrkesval. Kärnfamiljen och den roll den spelar diskutéras. Mannens situation börjar uppmärksammas och allt fler roller börjar ifrågasättas. På alla dessa områden har diskussionen under senare år stimulerats av böcker och artiklar, utställningar och utredningar. Allt detta återspeglar det sökande efter nya samlevnadsformer och nya sätt för människor att hålla sig till varandra och till samhället som präglar människorna i dag. De gamla formerna fungerar inte längre. Den erfarenheten gör alla, män, kvinnor och barn.

55 Med detta i botten kan det vara värdefullt att granska kvinnofrigörelsens nuvarande läge. Vad har hänt under de senaste tio femton åren, och vilka är tendenserna? Jag tycker att man kan fråga sig detta så mycket mer som dagens debatt i hög grad har kommit att röra sig om huruvida det behövs fler utredningar och om lagstiftning kan åstadkomma någon effekt när det gäller jämställdhetsfrågorna. Låg mig börja med den ekonomiska frigörelsen, dvs. kvinnornas deltagande i det samhälleliga arbetet. Såväl folkoch bostadsräkningarna som arbetskraftsundersökningarna visar en ökning av antalet kvinnor i arbetskraften, men alltjämt är kvinnornas deltagande i det samhälleliga arbetet avsevärt lägre än männens. Dessa uppgifter döljer en inte så gynnsam verklighet. Först och främst är utvecklingen olika för olika kategorier kvinnor. Den största ökningen har skett bland gifta kvinnor med barn under sju år, vilket i och för sig är anmärkningsvärt redan mot bakgrund av den otillräckliga tillgången på daghemsplatser. Bland de ogifta kvinnorna däremot har andelen som är i arbetskraften stått oförändrad vid 57 96. Andelen ogifta kvinnor med barn under sju år har sedan 1970 minskat från 66 till 62 96. Då är att märka att antalet ogifta kvinnor med barn under sju år i dag är mer än dubbelt så stort som för tio år sedan. Men deras ställning i arbetslivet har alltså inte förbättrats. Formerna för kvinnornas deltagande i det samhälleliga arbetet har beskrivits tidigare i den här debatten av Karin Nordlander. Den tydliga tendensen till minskning av andelen kvinnor som har heltidsarbete är föga uppmuntrande, och detsamma kan man säga om arbetslösheten. Allmänt har arbetslösheten stigit för både män och kvinnor de senaste tio åren. Den har t.o.m. stigit något mer för männen, som ju förut haft en hög sysselsättning. Men som väntat är ändå kvinnornas arbetslöshet högre än deras andel av arbetskraften. Särskilt anmärkningsvärt och uppfordrande till åtgärder är det starka kvinnliga inslaget bland de unga arbetslösa. Yrkesfördelningen, eller snarare yrkesdiskrimineringen, har inte genomgått några större förändringar. Kvinnornas inbrytning på nya yrkesområden har varit mycket liten. Teknologi, administration och industriarbete domineras alltjämt av män. Dominansen har inte mildrats, allmänt sett. Vårdarbete, kontorsarbete och servicearbete domineras av kvinnor. Inte heller där har läget ändrats. På flertalet av de snabbast växande yrkesområdena har ensidigheten och segregeringen snarast förstärkts. Traditionellt hämmas kvinnan både i sin ekonomiska och sin allmänna frigörelse av att hon tvingas utföra merparten av det obetalda, privata hemoch vårdnadsarbetet. Nu råder det en allmän uppfattning — den har också redovisats i den här diskussionen — att denna rolluppdelning håller på att upplösas. Och sannolikt motsvarar denna uppfattning en verklig tendens. Men hur stark är denna tendens? På utbildningsområdet kan man finna en utsagd inriktning på att mot arbeta könsrollsuppdelningen. Man eftersträvar där större jämlikhet mel — Nr 24 lan män och kvinnor. Karin Nordlander har visat på bristerna på det här området. Men i ett avseende kan ändå ett framsteg noteras. Gjorda undersökningar visar t.ex. att så gott som alla flickor numera är inställda = på att de skall ha ett förvärvsarbete. Ett mindre positivt drag, som också — Jämställdhetsfrågor framträder i dessa undersökningar, är att pojkar i stor utsträckning allt — m.m. jämt föreställer sig sin vuxenroll som försörjaren med ordnad marktjänst. Tittar man då på hur samhällsplaneringen fungerar, främst på det bostadspolitiska området, så inser man att pojkarna tyvärr har visst fog för sina uppfattningar. Bostadsområdena och bostädernas utformning motverkar strävandena på utbildningssidan. I skolan stimuleras flickorna att skaffa sig en yrkesutbildning, men efter skolan möter de en värld som fungerar utifrån den förutsättningen att det skall finnas en som sköter hemarbetet i varje familj.

Det behövs således en övergripande målsättning, inte ytterligare utredningar på olika delområden. Till sist, herr talman, en liten komplettering till replikskiftet tidigare mellan fru Nordlander och herr Romanus. Herr Romanus säger att en arbetstidsförkortning skulle kosta för mycket och innebär lönesänkning. Är det ett argument mot sextimmarsdagen i dag så är det ett argument också i morgon. Ingen skall inbilla mig att det skulle bli billigare att sänka arbetstiden till sex timmar i framtiden. Visserligen kan man hänvisa till att produktiviteten då har ökat — men det gäller ju även under de båda arbetstimmar som arbetsdagen förkortas med. Produktionsbortfallet blir i bägge fallen relativt sett detsamma. Vad frågan gäller är hur produktion och produktionsresurser skall användas. Vi har i dag en situation där antalet förtidspensioneringar och sjukskrivningar ökar kraftigt. Vi har en situation där flera slås ut från den ordinarie arbetsmarknaden. Det är för att sätta stopp för denna utveckling och låta människorna orka med att umgås på fritiden som kravet på arbetstidsförkortning ställs. Det hela är som vpk ser det en fråga om fördelning mellan kapital och arbete. Och den fördelningen har de senaste åren utvecklats till arbetets nackdel. LO-ekonomen Clas-Erik Odhner har t.ex. påpekat att löneandelen 1972 var 70 26 av nettoproduktionsvärdet, 1974 hade den fallit till 60 96. Utvecklingen går alltså mot en omfördelning av produktionen till kapitalets förmån. En arbetstidsförkortning skulle i någon mån också kunna dämpa en sådan utveckling. 57 För övrigt kommer, om jag har förstått det rätt, frågan om sex timmars arbetsdag att diskuteras särskilt här i kammaren. Vi får då från vår grupp tillfälle att ytterligare klargöra våra argument i den frågan.
Herr talman! Jag är angelägen att rätta till en felaktighet i vad jag sade tidigare när det gäller jämställdhetsdelegationen. Jag sade att den s.k. stora delegationen bara har sammanträtt ett par gånger om året. Av utskottets betänkande framgår att den stora delegationen sammanträder i genomsnitt ett par gånger per halvår. Jag hade alltså läst fel, och det beklagar jag, men det ändrar inte slutsatsen i mitt resonemang. Rätt skall emellertid vara rätt. Jag blev intresserad när fru Ludvigsson sade om förslaget från frioch rättighetsutredningen, att förbudet mot könsdiskriminering skulle gälla även för de privata arbetsgivarna. Jag begärde inte replik, för jag hoppades att hon hade rätt, men ville undersöka hur det låg till. Tyvärr hade fru Ludvigsson inte rätt.

Därutöver har man ett s.k. allmänt programstadgande som säger: ”Den offentliga makten bör utövas så att alla människors värdighet och lika värde erkännes, att alla är lika inför lagen, att män och kvinnor åtnjuter lika rättigheter” osv. Det är alltså även i det fallet fråga om den offentliga makten. I sin motivering säger utredningen följande: ”Som en uppmaning till likabehandling av könen bör förbudet också få betydelse på de områden där det inte formellt gäller, såsom i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, inom familjen osv.” Detta är alltså en uppmaning beträffande de områden där dessa bestämmelser formellt inte gäller. Jag hoppas naturligtvis också att arbetsgivarna skall ta intryck av detta, om lagen nu antas. Men faktum kvarstår att bestämmelserna formellt endast gäller statsmaktens utövande. Det är därför vi anser att det finns behov av en särskild lagstiftning. Får jag samtidigt passa på att svara på en fråga som herr Ulander ställde. Han frågade vad det är vi vill att riksdagen skall ge till känna när det gäller den flexibla arbetstiden. Det står i utskottets betänkande: ”Enligt utskottets mening är tiden nu mogen för en avsevärt vidgad användning av systemet på den statliga sektorn. —-—-—- Liksom hittills bör flexibel arbetstid introduceras på nya arbetsplatser i samförstånd med berörda arbetstagarorganisationer.” Det är detta man vill ge till känna, nämligen att tiden nu är mogen att gå vidare på en bredare front i sam förstånd med arbetstagarnas organisationer. Det sker mot bakgrunden Nr 24 av de utomordentligt negativa uttalanden om flexibel arbetstid som gjorts Onsdagen den bl.a. av den statssekreterare som har ansvaret för personalfrågorna inom 19 november 1975 finansdepartementet, och som bl.a. innebar att flexibel arbetstid skulle —— strida mot jämlikheten därför att alla inte kan få del av den. Jämställdhetsfrågor Fru Marklund, som riktade sig särskilt till mig, vill jag svara att vi — Mm.m. anser det realistiskt att man inför en förkortning av den allmänna arbetstiden successivt och att det sker inom ramen för det tillgängliga utrymmet för en reallönehöjning. Vi tror inte att arbetstagarna är beredda att ta en obligatorisk förkortning av arbetstiden i snabbare takt än vad reallönehöjningen medger, dvs. att de inte vill acceptera en sänkt reallön. Man får väl tolka fru Marklunds inlägg så, att kommunisterna anser att man skall göra på det sättet, eftersom hon pekade på att det här är fråga om hur man använder resurserna. Vad jag inte förstår är, varför ni i så fall inte anser att arbetstidsförkortningen skall införas omedelbart; redan i dag skulle man ju ha möjlighet att välja mellan lön eller fritid. Vi tror alltså inte att arbetstagarna är beredda att ta en arbetstidsförkortning i form av en lönesänkning. Därför vill vi gå snabbare fram när det gäller den delgrupp för vilken en arbetstidsförkortning är särskilt angelägen, nämligen småbarnsföräldrarna. Men nu har vi också den medlem av regeringen närvarande som håller i arbetstidsfrågorna, och det skulle vara intressant att få svar på frågan: Hur snabbt anser regeringen att man kan förverkliga sex timmars arbetsdag? På socialdemokratiskt håll har man ju också varit negativ till att åstadkomma en särskild, snabbare lösning för småbarnsföräldrarna. Det har förekommit olika uppgifter, nämligen att det skulle ta minst tio år, att det skulle dröja fram till 1990, osv. Jag skulle tro att hela kammaren skulle uppskatta ett kort klarläggande på den punkten: Hur snabbt anser regeringen att sex timmars arbetsdag för alla kan vara införd? Svaret på den frågan kan ju ge en viss vägledning för fru Marklund och mig i vårt fortsatta meningsutbyte, om vi skall ha ett sådant.
Herr talman! Herr Romanus sade att utskottet ville ge till känna att tiden nu är mogen för en vidgad användning av systemet med flexibel arbetstid. Det har arbetsmarknadens parter ansett länge, och man har ju även haft försöksverksamhet på området. Vad jag med mitt resonemang ville visa var helt enkelt att de borgerliga och utskottsmajoriteten traskar patrullo. Det som utskottet nu kräver skall göras är allaredan gjort. I sådana lägen är ju annars det vanliga att man i utskottsbetänkandena berättar vad som hänt, och så får det vara bra med det. Det för ju inte frågan framåt ett enda dugg att riksdagen ger regeringen till känna vad arbetsmarknadens parter redan har gjort.
Herr talman! Det är naturligtvis ingen överraskning för mig och knappast för någon annan i kammaren heller att folkpartiet och vpk har olika syn på förhållandet mellan arbete och kapital och vilken av dessa parter som skall stå för kostnaderna när det gäller angelägna reformer. Vpk talar inte om ett genomförande av arbetstidsförkortningen i ett steg. Vi föreslår som bekant en etapplösning med en timmes förkortning i den första etappen. Att det finns resurser härför visar inte minst de senaste årens enorma företagsvinster. Däremot har vi angivit att vi är medvetna om svårigheterna för kommuner och landsting, men vi har i olika sammanhang krävt förstärkningar av kommunernas ekonomi. Mot lönesänkningsresonemanget vill jag ytterligare anföra att en förkortning från åtta till sex timmar inte är dyrare än att den motsvarar det normala nettoresultatet av tre eller fyra års lönehöjning — något schematiskt. När arbetstiden 1918 förkortades med två timmar i ett enda steg för de flesta i detta land var det ett resultat av en kamp mot årtiondens motstånd från kapitalägarna. Vi är naturligtvis på det klara med att också denna reform fordrar kamp från arbetarna.
Herr talman! Vad utskottet föreslår är att systemet med flexibel arbetstid skall få vidgad användning. Att det tillämpas nu för 6 500 statsanställda är en sak. Det har sannerligen inte drivits fram av finansdepartementet, där man sade att flextid stred mot jämlikheten. Folkpartiet här i riksdagen har legat långt före. Även om man tog i anspråk vinsterna i samtliga företag och använde dem till arbetstidsförkortning, fru Marklund, skulle det ändå inte räcka till för att korta ned arbetstiden på det sätt som ni har föreslagit. Det skulle bli lönesänkningar. Och hur skulle man göra i de företag som inte har någon vinst att ta av? Där blev det ännu kraftigare lönesänkningar för de anställda, om man genomdrev arbetstidsförkortningarna så fort som ni vill. Jag tror faktiskt att de flesta anställda är mer intresserade av att få en arbetstidsförkortning i den takt som produktionsutvecklingen och utrymmet för reallönehöjningar medger. Har ni något underlag när ni säger att era krav motsvarar vad löntagarna vill?
Herr talman! I slutet av mitt första anförande sade jag att frågan om sex timmars arbetsdag kommer att diskuteras särskilt i kammaren. Det vore värdefullt om vi då tog hela denna diskussion. Jag har förut påtalat att folkpartiet och vpk har olika värderingar när det gäller arbetstidsförkortning — och det är uppenbart också efter detta replikskifte. Däremot kan jag instämma i vad herr Romanus sade tidigare, nämligen att det hade varit värdefullt om regeringen redan i denna debatt redovisat sin syn på hur finansieringen av en arbetstidsförkortning tids = Nr 24 mässigt kan genomföras.
Herr talman! I mitt huvudinlägg, herr Romanus, försökte jag att re — Jämställdhetsfrågor dogöra för hur frågan låg till. I utskottets skrivning sägs att arbetstids = m.m. förändringen måste ske i samförstånd med berörda personalorganisationer. De är helt överens om i vilken takt man skall driva detta och att en försöksverksamhet måste bedrivas innan arbetstidsförändringen kan skrivas in i arbetstidsavtalet. Hur man skall påskynda den biten förstår inte jag. Dessutom sade herr Romanus själv i sitt huvudanförande att en arbetstidsförändring skall ske där personalen så önskar och det är tekniskt möjligt. Det måste helt enkelt vara de fackliga organisationerna som bär ansvaret för att klara den här biten, och det gör de också. Men det är rätt typiskt att så fort en borgare tar till orda i sådana här sammanhang så anser han att fackföreningsrörelsen inte klarar sina uppgifter utan hjälp. Det kan hända att vi på den fackliga sidan behöver hjälp av och till, men då ber vi om det. Någon opåkallad hjälp finns det ingen anledning att komma med.